Fru talman! Tack så mycket för svaret! Det var inte så värst komplicerade frågor jag hade ställt, och även om jag måste läsa mig till svaret på dem så finns i alla fall svar på två av frågorna, nämligen hur SP fått detta uppdrag och under vilka omständigheter. Jag tolkar energiministerns svar så att det betyder att SP här uppträder bara som förhandlingsperson och gör affärer i ÖEF:s namn. Det innebär då att SP inte bär några risker alls. För fullständighetens skull kanske jag skall förklara anledningen till min fråga. Jag har tidigare visat stort intresse för Svenska Petroleum, och det är klart att intresset stiger när jag nu vet att detta bolag, som fick 214 milj.kr. i våras, i sin delrapport redovisar en förlust på ca 40 miljoner för de första två tertialen i år. SP är ett bolag som måste följas med stor uppmärksamhet av oss här i riksdagen. Jag skall inte tynga den här debatten mer. Tack!
Fru talman! Jag tackar för svaret. Men samtidigt konstaterar jag att även om man är insatt i det svenska oljelagringsprogrammet, är det egentligen ganska svårt att fatta vad Birgitta Dahl menar med sitt svar. På ett låt mig säga medvetet eller omedvetet sätt försöker hon blanda samman köp av olja och neddragningar av oljemängden under 1983 och 1984. Birgitta Dahl försöker också göra gällande att utfästelserna hänför sig till tiden före regeringsskiftet. Men varför i så fall inte försöka redogöra för det här i den proposition som lades fram i våras? Om de här bekymren fanns redan vid den tidpunken, varför omnämndes de inte då? Vad vi kan slå fast är att den sjunkande oljekonsumtionen kan motivera en neddragning av beredskapslagren av olja. Det var väl också det som föranledde regeringen att i en proposition i våras begära en minskning när det gäller det rådande lagringsmålet på 6,5 miljoner ton råolja. 1,2 miljoner ton skulle då gälla de statliga lagren. Regeringens beslut att köpa mera olja från Iran än man tidigare köpt måste leda till att köpen från något annat land minskas. Men det har uppenbarligen inte skett. I så fall skulle väl inte generaldirektören vid ÖEF ha reagerat. Uppenbarligen kunde generaldirektör Nordbeck inte ta emot mera olja, om han nu skulle följa riksdagens beslut. Anslag kan således inte heller finnas, vilket hävdas i svaret, för köp av Iranolja. Birgitta Dahl svarar inte på min fråga om när regeringen fattade det här hemliga beslutet. På ett ställe i svaret sträcker hon sig till att säga ”då”. Varför skulle beslutet vara hemligt? Hade det inte varit hederligare och mera rakryggat att öppet deklarera vad man skulle göra och att gå till riksdagen med en begäran om pengar? Varför var det så bråttom? Det är verkligen motiverat att fråga detta, eftersom Birgitta Dahl i sitt svar meddelar att något avslut ännu inte har kommit till stånd. Är regeringen beredd att ändra sitt beslut? Vore det inte bättre att i stället sälja ut de statliga oljelagren litet snabbare och att således bättra på handelsbalansen än att köpa olja från Iran? Till vilka skall SP sälja, om nu inte ÖEF kan lagra de oljemängder som det är fråga om? Svarets egendomliga utformning tyder på att Birgitta Dahl inte vill redovisa alla motiv. Konflikten mellan ÖEF och regeringen ger tillräckligt belägg för detta. Regeringens handläggning av oljeköpet strider enligt min mening mot riksdagsbeslutet från den 5 juni. Vidare har regeringen enligt min uppfattning på ett mycket ojust sätt försatt en av sina verkschefer i en besvärlig situation. Därför anser jag, fru talman, att den granskning från konstitutionsutskottets sida som Bertil Fiskesjö har begärt är angelägen, om riksdagen skall kunna hävda sin ställning mot en enligt min mening alltför självrådig regering.

Fru talman! Jag har frågat vilka beredskapsmässiga skäl som ligger bakom oljeaffären med Iran. Energiministern har i sitt svar valt att i huvudsak uppehålla sig vid tiden före både det senaste riksdagsbeslutet om en minskning av beredskapslagren och uppdraget till ÖEF att inköpa och omsätta en stor mängd olja från Iran. Jag tackar för svaret, men jag tycker nog att det är ganska kryptiskt i vissa avseenden. Försörjningstryggheten har tidigare angetts vara ett av de viktigaste skälen — det angavs ju i proposition 1983/84:110 — till att oljans andel i vår energiförsörjning måste minskas. Riksdagen har tidigare i år, den 5 juni 1984, gjort samma bedömning som regeringen om att beredskapslagren av olja kraftigt kunde minskas, jag vill minnas från 3,9 till 2,7 miljoner ton råolja. ÖEF har sedan fått i uppdrag att inköpa 450 000 m? olja från Iran för ca 700 milj.kr. Man måste fråga sig varför just överstyrelsen för ekonomiskt försvar getts det uppdraget. Vad var huvudskälet till att regeringen ålade ÖEF att köpa onödig och svårsåld Iran-olja? Då ÖEF:s uppgift är att svara för beredskapslagren och omsättningen av dem förefaller den tilldelade uppgiften litet egendomlig. Om inte beredskapsskäl har varit avgörande är det svårt att förstå varför ÖEF:s administration och resurser skall belastas med oljeaffärer som inte har med verkets huvuduppgift att göra. Om allmänna energipolitiska mål har avgjort affären borde den ha handlagts av myndigheter som regelmässigt har sådana uppgifter. Åter, om det är handelspolitiska skäl som varit avgörande — vilket möjligen kan tolkas in i svaret på frågorna — framstår det ändå som underligt att ge detta uppdrag till ÖEF. De frågor som ställts till Birgitta Dahl kvarstår: Kan det vara en uppgift för ÖEF att köpa in olja som vi inte behöver för att sälja den vidare? Är det vettigt att belasta ÖEF:s administration och resurser med detta? Till sist beträffande kostnaderna: Om det blir en förlust sägs det att ÖEF inte skall ersättas för den. Då måste man naturligtvis fråga: Vem skall då ta den eventuella förlusten?

Fru talman! Jag vill först konstatera att vi har gjort samma bedömning som tidigare regeringar vid olika tillfällen sedan 1977, nämligen att den olja som vi köper in av beredskapspolitiska skäl kan utnyttjas i sådana här affärer. Så har också skett, och jag vill framhålla att den överväldigande delen av den olja som köpts in under de borgerliga regeringarna har köpts från just Iran. Vi har alltså inte gjort olika bedömningar beträffande lämpligheten av den här typen av affärer. Om vi skall tala om snabba beslut kan jag säga att det kom fram, när jag gick igenom handlingarna, att det från den 20 september 1982, då ÖEF kom in med en begäran om medel för en mycket stor affär med Iran, dröjde bara tre dagar, eller till den 23 september, innan regeringen beviljade de medlen. Jag tror att mycket av missförstånden beror på ett felaktigt tidsperspektiv och felaktiga sakuppgifter, som också finnsit.ex. Per-Richard Moléns fråga. Riksdagen beslutade på våren 1983 om att anslå medel för inköp av 600 000 m? olja. I regleringsbrev i juni samma år effektuerade regeringen det beslutet och uppdrog åt ÖEF att genomföra dessa köp. I beslut den 22 juli 1983 uppdrog ÖEF åt SP att uppköpa denna volym från Iran. Det var också så att man i det riksdagsbeslut som fattades på våren 1984 räknade med den här volymen. I de 3,9 milj. m? som angavs i riksdagsbeslutet ingår alltså dessa 600 000 m? under 1983/84, däribland de volymer som vi nu diskuterar. Vad vi har gjort i förhållande till ÖEF är vad regeringen gör varje vecka i förhållande till myndigheter, nämligen att svara ja eller nej på framställningar från dem — märkvärdigare är det inte.

Fru talman! Det är bra att det inte är så märkvärdigt att svara på myndigheternas frågor. Birgitta Dahl kan då säga till ÖEF att det inte finns behov av att köpa oljan. ÖEF har ju enträget bett att få slippa köpa oljan, som inte behövs utan som tvärtom förorsakar en mängd kostnader. Beskedet kanske kan lämnas under denna debatt — jag accepterar att det ges ÖEF under hand — att man inte behöver oroa sig. Om detta besked inte ges kvarstår frågan: Hur skall avtalet tolkas? Vad är viktigast, att Sverige köper oljan eller att köpet sker på affärsmässiga villkor? Om man i kontakterna med Iran inte når fram till affärsmässiga villkor, vad händer då? Kan man låta bli att köpa oljan, eller tar avtalsvillkoren om att köp skall ske över? Dessa frågor måste få svar. Om det sker ett köp av olja uppkommer det förluster på ett eller annat sätt, endera genom att priset är ofördelaktigt i förhållande till andra inköpskällor eller därför att den onödiga, för stora lagringen förorsakar kostnader. Hur tänker regeringen täcka dessa kostnader? Slutligen de handelspolitiska skälen: Om det är så att Sverige gör motköp av produkter som vi inte behöver, vilka länder kan då komma att stå i kö för att få samma villkor i handelsutbytet med Sverige? Inser inte regeringen att man går in på ganska farliga vägar om några länder skulle hänvisa till detta? Jag väntade mig att Birgitta Dahl skulle hänvisa till prejudikatet från borgerliga regeringar. Den avgörande skillnaden mellan då och nu, Birgitta Dahl, är att då behövdes oljan. Nu behövs inte denna olja, och ändå tvingar ni på ÖEF detta köp.

Fru talman! Det är precis så som Ingemar Eliasson sade, fru energiminister, att när de borgerliga regeringarna köpte olja från Iran hade vi behov av olja. Eftersom vi har för mycket olja nu skulle vi behöva sälja i stället för att köpa olja. Energiministern säger att det finns pengar inom ramen för de 600 000 m? som vi skulle köpa budgetåret 1983/84. Innebär det att vi har köpt 200 000 m? och har 400 000 m? kvar att köpa för det budgetåret samt ytterligare 400 000 m? för innevarande budgetår 1984/85, enligt det beslut som riksdagen har fattat? I så fall stämmer ekvationen, i annat fall inte. Den 22 juli uppdrog ÖEF åt SP att köpa denna olja, säger energiministern. Hur kommer det sig då att ÖEF nu inte vill köpa oljan? Uppdrog ÖEF åt SP att köpa oljan och gick ÖEF sedan till regeringen och begärde att få låta bli att köpa? Hur stämmer den ekvationen? Jag tycker inte att det verkar stämma särskilt bra. Det har här framkommit att det inte finns några beredskapspolitiska skäl för detta köp, inte några prismässiga skäl och inte heller några miljömässiga skäl. Det finns enligt energiministern handelspolitiska skäl. Finns det något land som vi kan sälja oljan vidare till, där vi har underskott i handelsbalansen? Man kan också ställa frågan vilka politiska avvägningar som har gjorts i detta sammanhang — något som energiministern inte har berört.

Fru talman! Nu står jag här i alla fall, vilket inte var meningen. Men energiministern använde en formulering som jag skulle vilja få klarlagd, nämligen att ÖEF uppdrog åt SP att köpa oljan. Kan jag få veta vad det betyder? Måste SP ta emot dessa uppdrag från ÖEF? Vilket samarbetsavtal styr denna verksamhet? I den oljeproposition som energiministern har på sitt bord talas det upprepade gånger, och emfatiskt, om att verksamheten i SP skall drivas på affärsmässiga grunder. Menar då energiministern att uppdragstagandet för ÖEF sker på affärsmässiga grunder? Kan jag få veta det?

Fru talman! Jag delar Ingemar Eliassons uppfattning att situationen i dag är en helt annan än 1976 och 1977. I Dagens Industri för i dag kan vi läsa att finansdepartementet gärna vill att ÖEF skall sälja ut ännu mer av den råolja som finns tvångslagrad i de svenska bergrummen. Samtidigt vill regeringen att köpet av olja från Iran skall verkställas. Hur kan detta gå ihop? Man kan fråga sig: Vem är det egentligen som bestämmer? Vad är det som styr regeringens oljelagringspolitik? Är det behov av förbättrade statsfinanser på oljebolagens bekostnad, är det hänsynen till goda relationer med länder som inte respekterar de mest elementära reglerna för mänskliga rättigheter, är det de gjorda utfästelserna till IEA eller för att trygga Sveriges behov av olja? Alla de här frågorna, inte bara de jag själv har ställt och inte fått svar på, utan även de som ställs i Dagens Industri, liksom Birgitta Dahls löfte i propositionen att under hösten 1985 fastställa storleken på statens råoljelager, vilket vi ännu inte har sett något av, borde innebära att vi kanske skulle ha litet mer is i magen och börja ifrågasätta oljeköpet från Iran. Regeringens överblick över behoven står inte i överensstämmelse med ÖEF:s uppfattning. Det måste trots allt vara utgångspunkten för en riktig oljelagringspolitik även för den här regeringen.

Fru talman! Tillåt mig säga att jag inte tror att vi blev så mycket klokare av Birgitta Dahls andra inlägg, då det gällde att få besked om olika frågeställningar. Det tycks vara klart att det varit handelspolitiska skäl som fått avgöra affären. Då inställer sig naturligtvis frågan om det är hänsynen till att SKF, Bofors, Volvo och Saab-Scania skall få fortsätta att sälja sina produkter i Iran som har varit med i bilden och kanske varit det avgörande skälet. Det har onekligen sitt intresse att få besked på den punkten. Det är naturligtvis inte ointressant att också få närmare besked om ÖEF - som enligt uppgift inte vill ha med den aktuella affären att göra — ändå skall ta eventuella förluster vid en försäljning av den här oljan som vi inte behöver, som vi enligt beslut och ställningstaganden inte skall ha och följaktligen inte borde ha plats för. Detta kan inte vara förenligt med de uppgifter som ÖEF skall ha. ÖEF skall svara för beredskapslagren och omsättningen av dem. Det kan inte vara så, att ÖEF också skall upphandla och ta emot olja som vi inte behöver för att sedan försöka sälja den vidare. Jag tycker alltså att det behövs ytterligare några klarlägganden från energiministerns sida med anledning av de frågor som vi har ställt.
Fru talman! Än en gång: Till grund för de här besluten låg de bedömningar om beredskapsbehov som gjordes när besluten fattades. Därtill gjordes samma handelspolitiska bedömningar som andra regeringar har gjort. I juli 1983 uppdrog ÖEF åt SP enligt ett helt affärsmässigt avtal som finns dem emellan sedan 1980 att genomföra detta köp på strikt kommersiella villkor. Det åtog sig SP. Senare återkom ÖEF:s generaldirektör och undrade om man kunde avstå från köpet. Om så inte vore fallet ville han ha ett uttryckligt regeringsbeslut på att det borde genomföras. Det fick han på sin begäran. Det finns inget avtal med Iran. Däremot finns ett uttryckligt uppdrag åt ÖEF att genomföra såväl köp som försäljningar på affärsmässiga villkor på ett sådant sätt att man tar väl vara på Sveriges finanser.

Fru talman! Det här med samma handelspolitiska villkor skall nog Birgitta Dahl fundera på en gång till. Vad som hjälpt tidigare vid sådana motköp är att oljan har behövts, att några risker för förluster, för för stor lagring eller för återköp till förlustpriser inte har varit för handen. Nu finns risk att vi ådrar oss förluster för att åstadkomma export till Iran. Denna del av överenskommelsen är ett farligt prejudikat, menar jag. Den andra frågan gäller vad som är övergripande i det avtal eller löfte eller vad det nu är som föreligger när det gäller Iran. Är det att vi skall köpa eller är det att vi bara köper om de affärsmässiga villkoren är de rätta? I det senare fallet kan man ju låta bli att köpa eller se till att det inte uppkommer några förluster, och då är det inte längre något att bråka om. Men först när statsrådet kan ge den garantin kan vi känna oss riktigt nöjda.

Fru talman! Birgitta Dahl upprepar att ÖEFi juni 1983 gav SP i uppdrag att köpa den här oljan, men säger att man sedan kom tillbaka och frågade om det inte var möjligt att avstå i alla fall. Min fråga är då: Varför hade man kommit på andra tankar? Var det därför att man köpt så mycket olja från annat håll att man inte behövde den. Ja, vi vet ju nu att man inte behövde den, men hade man köpt så mycket olja från annat håll så att man kom över de 600 000 m?? Vad var annars orsaken? Regeringen vill inte ta ansvaret för sitt ställningstagande att vi skall köpa från Iran när man säger att man inte tänker täcka några förluster. Det får i så fall ÖEF tydligen självt göra. Vad kommer det att innebära? Jo, det kommer naturligtvis att innebära att man får mindre pengar till andra utgifter och därmed sämre beredskap på dessa områden. Det rör sig här om ca 100 milj.kr.

Fru talman! När beslutet fattades förelåg precis samma situation när det gäller bedömningen av behovet som när tidigare regeringar fattade sina beslut. Det är först därefter som vi har fattat nya beslut. Även de besluten utgår ifrån att uppköpsprogrammet för 1983 84 kommer att överskridas. Den är långt ifrån ianspråktagen. Förutsättningarna för köpen är, liksom tidigare, att de skall genomföras på kommersiella villkor. Självfallet är det den enda förutsättningen för att ett köp skall fullföljas — det vill jag i klarhetens namn säga, om det skall behövas. Så har det varit hela tiden. Jag vill också säga att det förekommit köp tidigare som har medfört förluster — i och för sig på grund av omständigheter som inte alltid har varit så lätta att förutse, men så har skett. regeringen, är att genomföra transaktionen på kommersiella grunder och = Nr 20 inga andra.

Fru talman! Nic Grönvall har med utgångspunkt i bl.a. mitt tal vid Byggnadsarbetareförbundets kongress i augusti 1984 på nytt tagit upp frågan om folkomröstningen om kärnkraft och besluten med anledning av denna. Han diskuterar också användningen av el under den tid kärnkraften skall användas och har avslutningsvis ställt ett antal frågor till mig. Det som jag sade om kärnkraften vid Byggnadsarbetarekongressen skall ses som ett klarläggande av att regeringen är fast besluten att fullfölja kärnkraftsavvecklingen enligt riksdagens beslut. Jag vill alltså tydligt markera att vi för vår del är beredda att uppfylla de löften som samtliga partier gav inför folkomröstningen om att dess resultat skulle respekteras. Nic Grönvalls parti motarbetar konsekvent dessa beslut. Folkpartiet har i flera sammanhang på senare tid förklarat sig berett att ompröva besluten och därvid pekat på möjligheterna att anordna en ny folkomröstning i frågan. I mitt tal inför kongressen slog jag vidare fast att den billiga el, som vi har god tillgång till, så effektivt som möjligt skall användas för att ersätta importerad olja men att detta inte får ske i sådana former att vi låser oss i ett långsiktigt elberoende för uppvärmningen. Samtidigt som vi på bästa sätt skall utnyttja tillgången på billig el under det närmaste decenniet skall vi verka för att en betydande del av den uppvärmning som el svarar för successivt förs över på inhemska bränslen som torv och skogsbränsle, främst inom ramen för fjärrvärmeförsörjningen. Samtidigt fortsätter våra strävanden att hushålla med energi. Jämfört med dagens nettoförbrukning av energi för uppvärmning om ca 100 TWh/år, förutses en minskning till 80-85 TWh kring sekelskiftet. Därmed har jag svarat på frågorna 4-7 i Nic Grönvalls interpellation. Nic Grönvall frågar om jag anser att användningen av inhemska bränslen liksom användningen av fjärrvärme såsom distributionsform skulle ha ökat på det sätt som skett om ej statliga subventioner lämnats. Svaret är nej! Som svar på frågan om energisystem skall etableras för att bota arbetslöshet vill jag framhålla att skapande av arbetstillfällen ofta är en god bieffekt av investeringar på energiområdet. Investeringarna görs för att tillgodose behov i energisystemet. Men självfallet är det mycket värdefullt om detta kan ske så att vi samtidigt kan tillgodose andra samhälleliga intressen, t.ex. att främja sysselsättning, industriell utveckling och export. På detta sätt spelar energiinvesteringarna en framträdande roll i regeringens ekonomisk-politiska åtgärder. Nic Grönvall frågar mig vidare på vilket sätt jag anser att den socialdemo 133 kratiska regeringen ”drivit fram en revolutionerande utveckling när det gäller miljövänlig teknik för förbränning och rening av olika bränslen”. Jag hävdar bestämt att regeringens politik inom detta område verkar som en motor för utvecklingen genom att den ekonomiskt och på annat sätt stimulerar åtgärder för att utveckla ny teknik. De hårda utsläppskrav vid eldning med kol och torv som vi infört verkar också pådrivande. Avslutningsvis vill jag framhålla att regeringen sedan regeringsskiftet för en aktiv och offensiv energipolitik som lett till en snabb omställning av energiförsörjningen från olja till inhemska bränslen och el samt till hushållning. Genom beslutsamma åtgärder har den tidigare planerade kolanvändningen halverats. Sammantaget har denna omställning medfört att utsläppen av luftföroreningar minskat. Denna politik fortsätter.

Fru talman! Jag tackar för svaret på mina frågor. Jag kanske skall disponera detta mitt inlägg så, att jag först hastigt går igenom energiministerns svar och därefter anlägger mina egna synpunkter på svaret. Jag vill gärna konstatera att interpellationen inte avser folkomröstningen om kärnkraft. Jag vill också gärna konstatera att moderata samlingspartiet inte alls har som huvudmålsättning att motarbeta folkomröstningens resultat eller beslut. Birgitta Dahl och jag har tidigare här i kammaren varit överens om att det inte är folkomröstningen som är av betydelse, utan det är de efterkommande riksdagsbesluten. Jag skall också be att få säga till energiministern, att när energiministern hävdar att hon svarat på frågorna 4-7 med de inlägg som görs i svaret är detta inte sant. I dessa frågor har jag efterlyst konkreta svar på vad energiministern avsett i ett tal, nämligen exempelvis vilken ny värmeteknik, vilka inhemska bränslen som skulle kunna åstadkomma de betydande besparingar inom värmeförsörjningen genom el som energiministern antydde i det talet. Slutligen kanske jag också i samband med genomgången av svaret får säga att jag faktiskt hade frågat om vilka former av revolutionerande utveckling som den socialdemokratiska regeringen drivit fram. Jag får nu till svar att det är den nya regeringens politik inom energiområdet som har verkat som en motor för utvecklingen osv. Jag får alltså inte ett enda exempel, och det är inte så svårt att förstå. Energisystem, och det vet energiministern lika väl som jag, är nämligen system som det tar många år att utveckla. Sannerligen, Birgitta Dahl, svensk industris enastående framgångar inom energiområdet har intet att göra med den socialdemokratiska politiken. Jag skulle därefter utifrån egna synpunkter något vilja kommentera det som svaret innehåller, och då kanske gärna först lägga fast att vi moderater anser att varje generation svenskar har rätt att fatta sina egna politiska beslut. Vi anser också att dessa politiska beslut skall vila på de förutsättningar som gäller då besluten skall fattas — inte på de förutsättningar som kan ha gällt 20 eller 30 år tidigare. Det här är synbarligen enkla självklarheter, och jag kan glädjande nog konstatera att jag delar denna syn på politiska beslut med Kjell-Olof Feldt. Han sade ju då han intervjuades om löntagarfonderna och deras framtida utveckling, att han inte kan ställa några som helst löften som binder de generationer som kommer efter oss. Kanske skulle det vara på sin plats att fråga energiministern om energiministern har samma uppfattning som kollegan Kjell-Olof Feldt på den här punkten. Är framtidens svenska väljargenerationer enligt energiministerns uppfattning bundna av de mycket olyckliga riksdagsbeslut som fattades i början av 1980-talet? Är vi inte tvärtom skyldiga att föra en politik i bl.a. energifrågor som inte binder framtidens väljare, utan som i stället bevarar deras handlingsfrihet så länge som möjligt? I det tal som utgör utgångspunkten för de frågor som jag ställt i interpellationen lägger energiministern fast en del huvudsynpunkter på regeringens energipolitik.

Vår välfärd är beroende av en framgångsrik energipolitik som skapar sysselsättning. Vidare skall vi genom en framgångsrik energipolitik också kunna sänka oljeförbrukningen och därmed stärka vår bytesbalans. På alla dessa punkter är vi ense. Jag saknar egentligen endast ett hänsynstagande, nämligen det till konsumentens intressen, men det är kanske naturligt för den socialdemokratiska regeringen att visa ett mindre intresse för konsumenten. I Sverige har vi ett huvudproblem i dag, i varje fall som jag ser det, och det är den stora arbetslösheten. Alla goda krafter i det här landet måste förena sig för att bekämpa den. Man kan säga, och somliga har sagt det, att industrin, för att vi skall kunna komma tillbaka till en anständig grad av sysselsättning, borde tillhandahålla ytterligare 200 000 industriarbeten. För det krävs två förutsättningar: hög lönsamhet, som ger investeringar, och en energikostym som är tillräckligt stor för att garantera tillväxt. Det är nämligen tillväxt av industriproduktionen som krävs. Vi kan inte sikta till att återgå till gamla nivåer. Sedan 1966 har sysselsättningen i antalet mantimmar sjunkit med en tredjedel. Om vi kunde komma tillbaka till samma antal mantimmar som då, skulle vi kunna sysselsätta ytterligare 500 000 man. Vi kan alltså med utomordentlig bestämdhet säga, att skall vi kunna lösa arbetslöshetsproblemet utanför den offentliga sektorn med riktiga jobb, måste energin vara tillräckligt stor för att medge att vår industri får en ordentlig tillväxt. Men vad innehåller då socialdemokratisk politik i fråga om möjligheten för industrin att nå tillväxt? Den innehåller ett avbrytande om ungefär ett decennium av utnyttjandet av elektrisk energi för uppvärmningsändamål. Vi skall ta bort 25-30 TWh för uppvärmningsändamål, och de skall ersättas med andra värmekällor — det skall bli hushållning, ny teknik, inhemska bränslen, har energiministern sagt. Men vi skall naturligtvis inte disponera den här friställda elen för industrins behov, utan den skall — enligt den planering som nu pågår — avvecklas, med början i slutet av 1990-talet. Den industri som således har uttalat att man behöver en väsentlig ökning av elektrisk energi står inför en socialdemokratisk politik där man talar om en väsentlig minskning av tillgången på elektrisk energi — en politik som alltså går stick i stäv mot de krav som vi har ställt och som vi alla är överens om, nämligen att man skall ge industrin möjligheter till tillväxt. För att industrin skall ta de risker som är förenade med ytterligare investeringar krävs lönsamhet och fasta spelregler. Vad gör nu den socialdemokratiska regeringen i det avseendet på energiområdet? Jo, först talar man — och energiministern har varit duktig på den punkten — om att vi skall använda el. Vi har gott om el, och vi skall använda billig el. När folk ställer in sig på det, så slår man till och höjer skatten på el. De förutsättningar som enskilda och industrier har utgått från vid sina investeringsbeslut ändras plötsligt. Det kan finnas skäl att ta några exempel på det. En medelstor villa skulle vid övergång till el kunna göra en besparing på 1 000-1 500 kr. per år. Den här skattehöjningen tar 800 av dem. Det kan bli så litet som 200 kr. kvar. Tror energiministern verkligen att den av energiministern så eftertraktade övergången till eluppvärmning kan åstadkommas om man på det här sättet själv tar bort förutsättningarna för den åtgärden?

Och det innebär, efter ett värde av 2 400 kr. per kubikmeter olja, att vi genom denna skattehöjning försämrar bytesbalansen med 1,5 miljarder. Man frågar sig nu: Hur kan energiministern hävda att den socialdemokratiska regeringen bedriver en aktiv och offensiv energipolitik, när energiministern i de två kanske mest centrala avseendena redovisar åtgärder som går stick i stäv mot de mest centrala kraven på energipolitiken?

Herr talman! Per Unckel har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att förbättra efterlevnaden av riksdagsordningens tidsgränser för frågor och interpellationer. Enligt vad jag erfarit förekommer det inte sällan att fastställda tidsgränser för besvarande av frågor och interpellationer överskrids. Ett av skälen till detta är att regeringsledamöterna på grund av andra arbetsuppgifter har svårt att lämna sina svar så snabbt som vore önskvärt. Det är emellertid också vanligt att riksdagsledamöterna inte anser sig kunna ta emot svar vid den första tidpunkt som föreslås av statsråden. Enligt min mening är det angeläget att såväl regeringsledamöter som riksdagsledamöter medverkar till att de fastställda tidsgränserna respekteras.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Carlsson för svaret på min fråga, och i synnerhet för att svaret avgavs på utsatt tid. Det är faktiskt den första fråga som jag har fått svar på inom utsatt tid på två år. Det är en händelse som ser ut som en tanke att just denna fråga handlade om En snabb debattform är, herr talman, nog avgörande för att riksdagens och parlamentets vitalitet skall kunna bibehållas. Om frågor till regeringen inte besvaras inom den vecka som riksdagsordningen anger går på något sätt hela poängen med frågeinstitutet förlorad. Att regeringen slarvar med frågeoch interpellationssvar medger nu Ingvar Carlsson. Däremot svarar han inte på den fråga som jag egentligen ställde, nämligen vad regeringen avsåg att göra för att bringa en bättre tingens ordning åstad. Andra arbetsuppgifter för statsråden må i och för sig vara behjärtansvärda, men det är ingen ursäkt för att inte leva upp till riksdagsordningens tidskrav. Jag tror, herr talman, att den utveckling vi nu har fått se i fråga om utdragna svar på frågor mer och mer börjar antyda att frågeinstitutet håller på att överleva sig självt. Det gäller i synnerhet om regeringen inte är beredd att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att umgänget i riksdagen skall kunna ske i den form riksdagsordningen anger. Jag undrar om vii stället inte borde överväga en ny form av frågeinstitut här i riksdagen, genom vilket statsråden tvingas att stå till svars utan förberedelsetid vid på förhand angivna tidpunkter varje vecka. Säg att landets statsminister skall vara här varje måndag i en eller två timmar och två fackministrar varje tisdag och torsdag. Ge varje parti exempelvis tre taletider vid varje sådan här frågetimme och ge partierna hårda tidsgränser. Var och en skulle sedan få ställa de frågor som vederbörande själv vill rikta till landets regering. Det är sant och visst, herr talman, att en sådan ordning inte skulle ge samma möjligheter som i dag för statsråden att läsa upp svar från flinka departementstjänstemän. Det är i så fall emellertid en konsekvens som vi får leva med. Snabbheten i den politiska debatten skulle däremot förstärkas med den här typen av frågeinstitut och därmed också sannolikt det politiska intresset för regering och riksdag. Frågan är om någon av oss egentligen har råd med att göra det politiska livet tråkigare än vad många människor tycker att det redan har blivit.
Herr talman! Nu går Per Unckel in på en helt ny fråga, nämligen reformering av frågeinstitutet. Det är kanske också ett exempel på att man inte lever efter reglerna. Jag skall gärna diskutera den frågan, men då får Per Unckel återkomma med den. Beträffande den fråga som Per Unckel ställde har jag gett ett principiellt besked: det är angeläget att vi håller tidsgränserna. Jag anser att ansvaret är delat — både riksdagsledamöter och regeringsledamöter måste skärpa sig på den punkten. Slutligen vill jag säga att jag har tagit upp frågan i allmän beredning för regeringens ledamöter och understrukit detta.

Herr talman! Skälet till att jag aktualiserade frågan om ett nytt frågeinsti Tisdagen den tut sammanhänger med Ingvar Carlssons svar, dvs. ett till intet förpliktande — & november 1984 önskemål om att det skall bli bättre i framtiden. Jag är orolig för att den typen av till intet förpliktande uttalanden inte leder till den vitalisering av — Om hemarbete vid frågeinstitutet som jag tror att både regering och riksdag faktiskt skulle ha dataterminaler som nytta av genom att den ger mera spänning i den politiska debatten. medel att bekämpa Därför hoppas jag att Ingvar Carlsson, om han inte nu är beredd att ärbetslösheten diskutera den typ av omedelbart frågeinstitut som jag aktualiserade, ändå på sin kammare är beredd att fundera på om inte detta skulle vara ett välkommet inslag i svenskt parlamentariskt liv. Av Ingvar Carlssons replik framgick emellertid en viktig sak, nämligen att han har gjort något mera för att bringa en bättre tingens ordning åstad än han isitt frågesvar påpekade och tagit upp frågan i allmän beredning. Jag hoppas att Ingvar Carlsson har gjort det på ett sådant sätt att statsråden i fortsättningen tvingas att om inte annat moraliskt inför honom motivera varför de inte ställer upp i den tid som riksdagsordningen anger, om de fortsätter att synda på nåden. Till sist vill jag på tal om att lämpa över en del av ansvaret på riksdagens ledamöter säga att jag är medveten om att en och annan av riksdagens ledamöter säkerligen har svårt att passa ihop sina tider med statsrådens. Jag tror dock inte jag gör mig skyldig till en alltför våghalsig gissning om jag framkastar att lejonparten av de förseningar som vi båda medger har kommits åstad är förorsakade av att statsråden helt enkelt föreslår tidpunkter som ligger långt bortom de tidsgränser riksdagsordningen stipulerar.
Herr talman! Eftersom jag är generös till min natur, skall jag gärna fundera på Per Unckels uppslag. Utanför den nu diskuterade frågan kan jag gärna medge att jag inte heller tycker att frågedebatterna är särskilt inspirerande. Det räcker att se sig omkring i kammaren just nu — riksdagens ledamöter verkar inte vara intresserade över hövan. Det är klart att det vore angeläget att få till stånd ett ökat intresse. Jag hoppas självfallet att det principiella beslut regeringen har fattat om att försöka iaktta tidsgränserna bättre skall få praktiska resultat.

Herr talman! Marie-Ann Johansson har frågat mig vilka överväganden som görs inom regeringen inför en satsning på hemarbete vid dataterminaler 141 dataterminaler som medel att bekämpa som metod att bekämpa arbetslösheten. Frågan om s.k. distansarbete har behandlats av dataeffektutredningen i dess slutbetänkande Datorer och arbetslivets förändring. Även glesbygdsdelegationen har i en rapport diskuterat detta. Remisstiden för dataeffektutredningen har nyligen gått ut, och utredningens förslag bereds f.n. inom regeringskansliet. Vissa insatser har gjorts för att utnyttja den nya kommunikationstekniken till att flytta ut jobb från centraladministrationen. Jag tänker då exempelvis på Servicecentralen i Gällivare och Kiruna, SIGA, med ett ganska brett band av arbetsuppgifter som sträcker sig från dataregistrering och mikrofilmning via ordbehandling till tryckning, fotosättning och spedition. Vi måste pröva olika möjligheter att utnyttja nya informationssätt för att skapa arbete i våra glesbygdsregioner. Det finns emellertid förhållanden i samband med denna typ av arbeten som särskilt måste uppmärksammas. Inte minst har frågan en viktig jämställdhetsaspekt. Jag tänker också på vikten av att arbetet organiseras så att det får ett socialt innehåll med möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan kolleger, kontakter med de fackliga organisationerna m.m. De möjligheter den nya tekniken ger får inte leda till isolering av den enskilda människan.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Jag vill börja med att citera ur dataeffektutredningens slutbetänkande, som också Anna-Greta Leijon refererade till i sitt svar. Där behandlas den fråga som jag har tagit upp. ”Vi har i detta betänkande, liksom i tidigare rapporter, starkt betonat kravet på en arbetsorganisation som innebär meningsfulla arbeten, goda kontakter med arbetskamrater, möjligheter att utvecklas i sitt arbete samt möjligheter till överblick och inflytande. Vi ser mycket små möjligheter att organisera ett ensidigt och rutinartat hemterminalarbete, t ex skrivoch registreringsarbete, på ett sätt som tillfredsställer dessa krav.” Jag kan helt och fullt instämma i dataeffektutredningens bedömningar på den här punkten. Ungefär likartade bedömningar gjorde riksdagen vid sin behandling 1982 av propositionen om en samordnad datapolitik. Det var därför med viss bestörtning som jag tog del av den tidningsartikel jag hänvisar till i min fråga. I den slår en företrädare för regeringspartiet på stora trumman för just hemarbete vid dataterminaler. I artikeln sägs bl.a.: Man skall inte behöva sitta på skolöverstyrelsen i Stockholm för att jobba med renskrivning åt skolöverstyrelsen. Det går lika bra att sitta i Pajala och göra jobbet vid en dator i hemmet. Detta är tvärtemot vad som har uttalats i samtliga utredningar som har behandlat frågan. Jag undrar om detta skall bli regeringens melodi när det gäller att skaffa arbete också till glesbygden. Anna-Greta Leijon har nu kommenterat min fråga. Jag kan i och för sig instämma i hennes synpunkter på vilka bedömningar som måste göras när man skall ta ställning till hemarbete vid dataterminaler. Hon nämner jämställdhetsaspekten, och det är alldeles riktigt. Man måste också titta på En annan fråga som uppkommer när man satsar på hemarbete vid terminaler gäller de arbetsrättsliga lagarna. Skall de gälla också för dem som kommer att arbeta i hemmet? Det kan bli mycket svårt att t.ex. få arbetstidslagen att fungera i sådana fall. Jag vill avsluta med att fråga arbetsmarknadsministern hur regeringen förhåller sig till det speciella projekt som står omtalat i tidningsartikeln. Det handlar alltså om ett försöksprojekt med hemarbete i Pajala och Östersunds kommuner. Tycker regeringen att det projektet är ett lovvärt initiativ? Ställer sig regeringen bakom detta förslag, eller bedömer man att det är fel att satsa på det?

Herr talman! Det är två saker som är mycket viktiga här. Den ena är att vi har behov av att få fler arbetsuppgifter till en lång rad av våra glesbygdskommuner, men också till större kommuner och kommuner med större tätorter i bl.a. skogslänen. Jag tror att det finns goda möjligheter att vi i framtiden, om vi planerar och funderar ordentligt och har fantasi nog, kan utnyttja modern teknik till att åstadkomma det. Vissa grupper av arbetstagare som i dag har svårt att komma in på arbetsmarknaden, t.ex. personer med vissa former av handikapp, kan också få chans till ett jobb om vi utnyttjar ny informationsteknik ordentligt. Jag tycker att det är självklart att man prövar olika möjligheter att till bl.a. glesbygden föra ut jobb som i dag, med den gamla tekniken, måste utföras centralt, i Stockholm. Samtidigt är vi överens om att detta inte kan göras hur som helst och om att arbetets innehåll också måste bevakas. Möjligheterna till facklig verksamhet, möjligheten att bevaka att arbetsrättslagstiftningen efterlevs och allt möjligt annat är viktigt. Jag tror att det finns förutsättningar för oss att klara båda dessa uppgifter. Vi måste emellertid ha möjligheter att diskutera. Jag känner inte i detalj till de olika försöksverksamheter som pågår. Såvitt jag vet befinner sig försöksverksamheten i Pajala ännu på diskussionsstadiet — man har alltså där ännu inte bundit sig för formerna. Det finns väldigt många intressanta diskussioner runt om i skogslänen. Jag tycker att vi skall ha de diskussionerna, men samtidigt bevaka båda dessa frågor.

Herr talman! Anna-Greta Leijons yttranden både i svaret och i det senaste inlägget vittnar om att det rena hemarbetet måste avfärdas från dagordningen. Det går inte att lösa problemen med arbetets sociala innehåll, fackliga kontakter och arbetsrättslagstiftning i hemarbete. Jag hoppas att den här försöksverksamheten stannar på diskussionsstadiet, åtminstone såvitt angår hemarbetet. Jag är medveten om att svårigheterna är stora när det gäller att sprida arbetstillfällena i Sverige och ge också dem som bor utanför tätorter rätt till arbete. Jag tror inte att man är inne på rätt väg om man väljer den lösning som består i att man styckar upp arbetet och skickar dataterminaler som medel att bekämpa iväg rutinarbetet från storstaden till hemmen i glesbygden — även om detta har blivit tekniskt möjligt till följd av utvecklingen inom telekommunikationsoch dataområdena. Allt som är tekniskt möjligt är ju inte av godo. Detta är något som vi politiker måste hålla i minnet hela tiden, nu när datautvecklingen rullar på i allt snabbare takt. Jag hoppas att jag kan få arbetsmarknadsministern att instämma just i min syn på hemarbetet, som inte går att förena med alla andra värden som vi vill lägga i rätten till ett arbete.

Herr talman! Bengt Wittbom har frågat mig dels om jag avser att förlänga remisstiden för AMS-kommittén att yttra sig över AMS förslag till riktlinjer för ny organisation av AMS kansli, dels om jag avser föreslå regeringen att förelägga riksdagen förslag i frågan innan AMS-kommittén slutfört sitt arbete och om jag i så fall även avser föreslå regeringen att ändra utredningens direktiv. AMS har den 12 oktober i år till regeringen överlämnat ett förslag till riktlinjer för ny organisation av AMS kansli. Förslaget har godkänts av en enhällig styrelse och tillstyrkts av myndighetens personalorganisationer. Därefter har förslaget till den 15 november 1984 remitterats till statskontoret och AMS-kommittén. Varken statskontoret eller AMS-kommittén har begärt någon förlängning av remisstiden. Jag avser att ta ställning till hur organisationsförslaget skall behandlas först sedan begärda remisser kommit in till regeringen.
Herr talman! Jag får tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Den första utredningen om AMS utanför AMS egen kontroll tillsattes efter en lång debatt om verkets effektivitet, efter många kritiska omdömen om AMS från riksrevisionsverket och riksdagens revisorer och också efter ett riksdagsbeslut om en parlamentarisk utredning av den då sittande regeringen 1982. Efter den socialdemokratiska valsegern ändrades direktiven ordentligt, men AMS-kommitténs huvuduppgift att företa en översyn av AMS organisation kvarstod oförändrad. De nu gällande direktiven är följande, och dem står Anna-Greta Leijon bakom: ”Efter översynen av arbetsmarknadsverkets ansvarsområden bör kommittén undersöka vilka krav de föreslagna förändringarna ställer på organisationen. Kommittén bör ange huvudprinciperna för en organisationsförändring och bör därvid utgå ifrån de studier och erfarenheter som AMS gjort ifråga om arbetsförmedlingens organisation och arbetsformer . Syftet med en organisationsöversyn är att få en rationellt uppbyggd organisation för arbetsmarknadsverket som är väl avpassad för de arbetsuppgifter som verket enligt kommittén skall ha och som främjar den prioritering mellan olika arbetsuppgifter som kommittén kommer att föreslå. I översynen bör bl.a. behandlas frågan om fördelning av ansvar och uppgifter liksom samverkansformer inom verket mellan AMS, länsarbetsnämnderna och arbetsförmedlingen. -—-—- Vidare bör avdelningsoch enhetsuppdelningen hos AMS centralt ses över.” AMS-kommitténs hela arbete och uppdrag är således byggt på just möjligheterna att lägga fram ett organisationsförslag. Men nu har socialdemokraterna i gammal god stil struntat i både parlamentet och den parlamentariska utredningen. Inte nog med att AMS fått klartecken att köra över utredningen, arbetsmarknadsministern har därtill haft den goda smaken att ge AMS-kommittén 30 dagars betänketid för att framlägga sina synpunkter på remissen över AMS framtida organisation — samma fråga som regeringen tidigare bedömde att utredningen behövde minst två år för att klara. Det är, herr talman, minst sagt ett utslag av nonchalans och maktfullkomlighet. Enligt min uppfattning ligger det emellertid väl i linje med den slutenhet och det drag av arrogans som faktiskt har blivit ett varumärke för den socialdemokratiska maktutövningen. Låt inte parlamentet och formaliteter störa, vi kör som det passar oss, tycks vara vad som gäller. Men, arbetsmarknadsministern, hur har ni egentligen tänkt? Skall utredningens förslag till organisation som så småningom läggs fram genomföras omedelbart efter det att AMS eget förslag, som ni godkänt, trätt i kraft? Eller skall ni helt sonika strunta i utredningsförslaget och kasta det i papperskorgen? Eller är det så att ni under hand och i tysthet meddelat AMS utredningens ledning att ni inte förväntar er några ytterligare synpunkter i frågan? Ett klart svar av arbetsmarknadsministern på den här punkten vore bra för utredningens arbete. Jag är rädd för, herr talman, att oavsett om jag får ett sådant eller ej, så måste mitt råd till Anna-Greta Leijon bli: Lägg ner den här utredningen, för ni har i handling visat att ni inte kommer att bry er ett dugg om det resultat den kommer fram till.
Herr talman! Det är som Bengt Wittbom säger, att när vi kom i regeringsställning fick den här utredningen delvis nya direktiv. Många frågor som engagerar ett stort antal människor ute i landet och som rör arbetsmarknadspolitikens förhållande till kommunerna och till den kommunala verksamheten har lagts in i den här utredningens uppdrag. Under de två år som utredningen har på sig för sitt arbete skall ju inte bara själva frågan om organisationen behandlas utan t.ex. också frågan om arbetsmarknadspolitikens förhållande till kommunerna. När det gäller den fråga som Bengt Wittbom nu tar upp är det ju på det sättet att Bengt Wittbom själv är ledamot i AMS-kommittén och alltså har många tillfällen att i den remissomgång som nu pågår framföra sina synpunkter. Jag har deklarerat i mitt svar, och jag tänker stå fast vid det, att regeringen väntar med sin bedömning av frågan tills vi har sett vad AMS-kommittén kommer med i sitt remissvar.

Herr talman! Inse nu det orimliga, Anna-Greta Leijon! På 30 dagar skall utredningssekretariatet försöka att snabbt ta fram ett underlag. Sedan skall utredningen hinna sammanträda, ledamöterna skall hinna sätta sig in i frågan totalt och därefter avge ett svar på en fråga som egentligen är utredningens huvuduppgift och som kommittén faktiskt har planerat att ta ganska god tid på sig att utreda för att så småningom kunna formulera ett förslag. Det är alldeles orimligt och fullständigt otänkbart att hinna med denna uppgift på så kort tid. Jag ingår ju i utredningen och kan meddela arbetsmarknadsministern att jag inte var ensam om att ha den uppfattningen, när den här frågan diskuterades på det enda utredningssammanträde som vi hinner ha - förutom något tiominuters justeringssammanträde för att skriva svaret på remissen. Det skulle inte förvåna mig särskilt mycket om svaret på remissen blir: Tyvärr kan vi inte svara. Men bortsett från detta — det har ju så liten betydelse vad den första parlamentariska utredningen om AMS säger — är det mycket i hanteringen av det här ärendet, brådskan med remissen och mycket annat, som faktiskt tyder på att AMS förslag till ny organisation kommer med i budgetpropositionen i januari. Säg därför i klartext, arbetsmarknadsministern, hur det förhåller sig, så att skattebetalarna slipper betala för en stor utredning med många ledamöter, experter och ett sekretariat. Sådant kostar skattebetalarna många tusen sköna skattekronor. Dessutom vill jag säga följande: Av direktiven, om nu arbetsmarknadsministern läser dem, framgår det faktiskt att det inte är någon idé att göra något annat heller. Beträffande samtliga andra uppgifter kommer man ju tillbaka till konstaterandet i arbetsmarknadsministerns egna direktiv, att utredningen utifrån sina resultat skall lägga fram förslag till en ny organisation för AMS. Men det är tydligen ingen idé att göra det.

Herr talman!

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Riksdagen beslöt i december 1983 att anslå 38 milj.kr. för att anta en offert från Statsföretag AB om fortsatt drift vid Eiserkoncernens strumpfabrik i Borås fram till utgången av juni 1986. Staten har därefter tecknat avtal med Statsföretag AB om att produktionen av tunna strumpor vid strumpfabriken i Borås skall pågå fram till den 30 juni 1986. De anslagna 38 milj.kr. har utbetalats till Statsföretag AB. Enligt vad jag har erfarit har medlen använts för avsett ändamål, dvs. för att täcka merkostnader, bl.a. för de extra investeringar Eiserkoncernen till följd av åtagandet blivit nödsakad att göra. För verksamhetsåret 1984 beräknas Eiserkoncernen ta i anspråk ca 10 milj.kr. av medlen. Resterande medel beräknar Eiserkoncernen ta i anspråk under verksamhetsåren 1985 och 1986. Produktionen av tjocka strumpor vid Eiserkoncernens strumpfabrik i Borås är inte reglerad i avtalet mellan staten och Statsföretag. Denna produktion beräknas ske även efter det att produktionen av tunna strumpor upphört. Det ankommer på Eiserkoncernen att besluta om i vilka organisatoriska former verksamheten vid strumpfabriken i Borås skall bedrivas.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Strax före jul förra året beslöt en riksdagsmajoritet att verksamheten vid Eiser Strump i Borås skulle läggas ned och att verksamheten där skulle överföras till Malmö. Vidare anslogs 38 milj.kr. att användas för att täcka de kostnader som hör samman med en sådan överflyttning och även för att hålla verksamheten i Borås i gång. Men pengarna skulle också användas för att skapa nya jobb. När denna fråga diskuterades här i kammaren förespeglades att man skulle klara av att få fram nya jobb för dem som på det här viset skulle ställas utan arbete i Borås. Dessutom tillsattes en arbetsgrupp med länets landshövding som ordförande. Arbetsgruppen fick uppgiften att skaffa fram nya arbetstillfällen. Vi var många som tyckte att detta var fel, och från centerpartiets sida hade vi uppfattningen att man inte skulle hantera människor på det sätt som man gjorde med de anställda vid Eiser Strump i Borås. Vi tyckte också att det var ett slöseri med det kunnande som fanns där när det gäller att tillverka strumpor, liksom att det innebar ett slöseri med statsmedel att använda dem på detta sätt. Pengarna kunde i stället ha använts för att bygga upp en verksamhet både i Malmö och i Borås. De kontakter som jag har haft under hand har visat att det är problem förenade med överflyttningen — ungefär de problem som vi trodde skulle uppstå. Det rör sig om två olika affärsidéer i Borås och i Malmö, och man kan inte utan vidare slå ihop dem. Det fanns möjligheter att satsa i Borås, och de möjligheterna borde ha utnyttjats. Av svaret framgår att regeringen har betalat ut dessa 38 miljoner till Statsföretag och förväntar sig att de skall användas på det sätt som var tänkt. Jag tycker kanske att regeringen har släppt ansvaret litet för tidigt. Man borde se till att pengarna verkligen används för att få fram nya verksamheter i Borås. Det har nu visat sig att man inte klarar överflyttningen till Malmö, utan man måste i samband härmed korttidsanställa folk i Borås och har dessutom fått flytta över verksamhet till sina fabriker i Finland — och det var väl ändå inte avsikten. Avslutningsvis skulle jag vilja fråga statsrådet om han med detta har släppt ansvaret för den aktuella verksamheten och kontrollen över de 38 miljonerna, så att Statsföretag kan hantera dem ungefär som man vill. Jag skulle också vilja veta vilka uppgifter statsrådet har om något resultat från den grupp med landshövdingen i spetsen som skulle försöka få fram nya jobb. Vi har inte hört något från den under året. Slutligen: Finns det inte — med tanke på de problem som vi nu har upplevt — anledning att ompröva beslutet och i stället fatta ett positivt beslut om att bygga upp en verksamhet, i stället för att riva ner en verksamhet?
Herr talman! Det avtal som finns mellan staten och Statsföretag överensstämmer självfallet med det beslut som är fattat här i riksdagen. Vad gäller den sista frågan, om det finns anledning att ompröva beslutet, vill jag säga: Beslutet har varit i kraft knappt ett år, och det finns inget som i dag tyder på att det finns skäl att ompröva beslutet.
Herr talman! På den sista punkten kan jag inte alls dela statsrådets uppfattning. Människor som är ganska nära verksamheten och som jag har haft kontakt med har en helt annan uppfattning — att det finns anledning att ompröva beslutet. Det är fel att säga att man inte bör göra något därför att beslutet varit i kraft bara ett år. Tvärtom är det nu som beslutet måste omprövas, om det skall omprövas. När överflyttningen har gått för långt finns det nämligen ingen återvändo. Fortfarande finns det emellertid en återvändo, och det finns klara möjligheter att ta till vara den kunnighet och de förutsättningar att producera strumpor på ett bra sätt som finns i Borås. Om ytterligare något år är det däremot inte längre möjligt.

Herr talman! Den ekonomiska krisen i världen hindrar oss från att se att vi också lever i ett starkt dynamiskt tidsskede. Nya teknikområden erbjuder utvecklingsmöjligheter som vi ännu bara anar. Vår industri genomgår en strukturomvandling som ställer krav på flexibilitet och anpassningsförmåga. Nya produktionsprocesser, nya administrativa system, nya organisationsformer införs på våra arbetsplatser. Aldrig tidigare har det förekommit ett så omfattande arbete med att finna nya organisations-, ledningsoch arbetsformer. I dag är det människan som står i centrum för detta utvecklingsarbete. Människorna och deras kunnande är en av de allra främsta tillgångarna i varje företag, i varje organisation. Det är av avgörande betydelse för vår framtida konkurrenskraft att de enskilda människornas kunnande och kapacitet tas till vara på bästa sätt. Och det kan endast göras om människorna själva känner att de har en funktion att fylla i arbetslivet och att de gör en meningsfull insats. Detta utvecklingsarbete sker i samverkan mellan företagsledningar, arbetstagare och arbetstagarnas fackliga representanter ute på arbetsplatserna. Man talar om ett osynligt kontrakt, dvs. att arbetsgivare och arbetstagare känner en stark solidaritet med arbetsplatsen och arbetskamraterna och arbetar för det gemensamma bästa. Alla är medvetna om att det är det enskilda företagets, den egna organisationens, möjligheter att konkurrera som avgör dess möjligheter att i framtiden erbjuda fasta och trygga jobb. När medbestämmandelagen antogs 1976 levde vi fortfarande i en atmosfär som präglades av de lyckosamma ekonomiska förhållanden som hade rått under hela efterkrigstiden och som hade gjort det möjligt för oss att bygga upp det kanske högsta välståndet i världen. Få var då medvetna om att vi redan då var inne i det som skulle komma att bli den största ekonomiska krisen sedan 1930-talet. De flesta var inte heller helt medvetna om de effekter den tekniska utvecklingen skulle komma att få inom arbetslivet. Arbetslöshet var ännu inte något reellt problem. Arbetarrörelsen var mogen att flytta fram sina positioner. Medbestämmandelagen var det stora steget mot det som ansågs vara demokrati på arbetsplatserna. Medbestämmandelagen har blivit en besvikelse för dem som trodde att den skulle ge de anställda medinflytande på arbetsplatserna. Besvikelsen skall ses mot bakgrund av de mycket stora förväntningar som väcktes av den debatt som föregick lagstiftningen. I stället för att de anställda gavs ökat medinflytande fick facket mer att säga till om. MBL har lett till en ökad byråkratisering. Det fackliga arbetet har centraliserats, och den enskilde arbetstagaren har fjärmats inte bara från arbetsledningen utan också från sina fackliga företrädare. Framför allt har lagstiftningen vållat svårigheter i de mindre företagen, som inte kan hålla sig med den stab av experter som krävs för att tolka denna och de andra lagar som tillkom vid samma tid. Lagens konstruktion och tillämpning medförde att de medbestämmandeavtal som var en förutsättning vid lagens tillkomst fördröjdes alltför länge. Medbestämmandelagen utgjorde ett led i den mycket omfattande och detaljerade lagreglering av förhållandena på arbetsmarknaden som inleddes på 1970-talet. Därmed rubbades förutsättningarna för det system mellan parterna på arbetsmarknaden som varit så lyckosamt och som internationellt framstod som ett mönster för en harmonisk arbetsmarknad — den svenska modellen. I stället för att föra människorna på arbetsplatserna närmare varandra har lagstiftningen kommit att fungera som en mur mellan dem. Hur kommer det sig att en lagstiftning som hade så goda syften kom att fungera så dåligt? Det är en illusion att man lagstiftningsvägen kan åstadkomma samverkan mellan människor. Det är också en illusion att man kan åstadkomma samverkan mellan människor genom att ge de stora kollektiven rätt att bestämma i människornas ställe. Det är enbart genom att bygga upp ett förtroende mellan individer som man kan skapa samverkan och samförstånd. De förslag som vi moderater lägger fram i det betänkande som är under behandling syftar till att stärka den enskildes rätt och den enskildes inflytande på den egna arbetsplatsen och till att undanröja oformligheter i lagstiftingen så den kan fås att fungera under de förhållanden som gäller i arbetslivet. Socialdemokraterna går en annan väg. Trots att socialdemokraterna inser värdet av det rättsliga system som har fungerat på den svenska arbetsmarknaden sedan mer än ett halvt sekel, är de nu beredda att med kommunisternas hjälp genomdriva förslag som är ett led i en långtgående omgestaltning av detta system. Regeringens proposition nr 165 som kom i våras kan i förstone ge intryck av att få små praktiska konsekvenser. I realiteten innebär den emellertid kraftiga avsteg från de principer som hittills varit gällande på svensk arbetsmarknad. Förslagen är inte ägnade att främja en harmonisk utveckling av förhållandena mellan parterna. Den föreslagna begränsningen av skadestånd vid olovliga konflikter till 200 kr. innebär i realiteten att skadestånden blir verkningslösa. Detta utgör ett så allvarligt avsteg från den hittillsvarande principen att fredsplikt föreligger under avtalsperioden, att det kan ifrågasättas om inte hela grunden för kollektivavtalssystemet undergrävs. Syftet med reglerna om skadeståndsansvar för de enskilda deltagarna i en olovlig strejk bör inte vara något annat än att understryka den gällande rättsordningens grundsats, att träffade kollektivavtal skall respekteras och fredsplikten iakttas. Den uppgiften är å andra sidan betydelsefull. Någon tvekan om att denna grundsats gäller bör inte få råda. Som lagrådet anför är det svårt att förena den föreslagna begränsningen av skadeståndsansvaret med denna principiella syn på skadeståndet. Ett skadestånd på 200 kr. är i dag något helt annat än när det infördes år 1928. Beloppet är i det närmaste betydelselöst i sin preventiva funktion. Respekten för lagstiftningen på området undergrävs. Förslaget om ytterligare överläggningar enligt 43 § MBL stämmer inte heller med den grundläggande tanken i den arbetsrättsliga lagstiftningen — fredspliktens upprätthållande. Att hänvisa till överläggningar i stället för skadeståndssanktioner även när en avtalsstridig arbetsnedläggelse redan har brutit ut innebär egentligen ett erkännande av den olovliga strejken som påtryckningsmedel. Olovliga konflikter, som det här gäller, är ofta riktade mot den fackliga organisationen i lika hög grad som mot arbetsgivaren. Genom att man på det sätt som nu föreslås i realiteten erkänner olovliga strejker som påtryckningsmedel undergrävs de fackliga organisationernas auktoritet och därmed deras möjligheter att hävda sin ställning som avtalsslutande part. Det är anmärkningsvärt att regeringen lägger fram detta förslag, trots att det avstyrkts av en förödande majoritet av remissinstanserna, däribland arbetsdomstolen, liksom lagrådet, som jag delvis citerat. Vi kan inte uppfatta det på annat sätt än att regeringen nu följer den linje som inleddes med arbetsmarknadslagstiftningen på 1970-talet. Den innebär att utvecklingen på arbetsmarknaden styrs av politiska överväganden i stället för av parternas gemensamma intresse av att nå lösningar som leder till ömsesidig nytta. Intrycket att regeringen syftar till att genom lagstiftning undergräva rätten till stridsåtgärder på arbetsmarknaden förstärks av förslaget om förbud mot att som stridsåtgärd innehålla intjänad lön. Även detta förslag har avstyrkts av ett stort antal remissinstanser, bl.a. arbetsdomstolen. Förslaget baseras på ett enda fall, som inträffade 1980. Sedan dess har arbetsgivarna förbundit sig att inte tillgripa åtgärden att innehålla intjänad lön. Med den utökade datoriseringen torde det också bli allt svårare att praktiskt genomföra en sådan åtgärd. Det faktum att regeringen för första gången gör ett avsteg från principen att inte genom lagstiftning ingripa i den fria konflikträtten visar att förslaget har betydligt större räckvidd än vad regeringen i propositionen vill ge intryck av. Vi avvisar med kraft regeringens förslag. Samtidigt som regeringen begränsar skadeståndsansvaret för arbetstagarna så att det blir i det närmaste verkningslöst till sin preventiva funktion skärps skadeståndskraven gentemot arbetsgivarparten på ett mycket anmärkningsvärt sätt i förslaget att skadestånd inte längre skall vara avdragsgillt vid beskattningen. Vi har i dag en flora av lagar och kollektivavtal enligt vilka skadestånd kan utkrävas av en arbetsgivare. Bestämmelserna är i stor utsträckning både svåröverskådliga och svårtolkade, och det kan knappast ligga något onormalt eller orimligt i att en arbetsgivare någon gång omedvetet bryter mot lagar eller kollektivavtal. Skadestånd är normalt avdragsgilla vid beskattningen. Som framhålls av såväl Svea hovrätt och riksskatteverket som kammarrätten i Stockholm är det nödvändigt att göra en djupgående analys som grund för en lagstiftning på området. Arbetsdomstolen tar vanligtvis inte hänsyn till de ekonomiska effekterna för arbetsgivare vid utdömande av allmänt skadestånd. Frågan är dock om inte arbetsdomstolen i framtiden kommer att tvingas att ta sådana hänsyn. Hittills har arbetsdomstolen vid utdömande av allmänt skadestånd kunnat fastställa beloppet i förvissningen att detta utgör den maximala påföljden för den dömde. Så kommer emellertid inte att bli fallet enligt de nya reglerna. De ekonomiska effekterna av ett utdömt skadestånd kommer att bli mycket varierande beroende på vilken typ av företag det handlar om och dess ekonomiska situation. Detta framgår av en kalkyl som presenterats under den hearing som utskottet har haft med olika parter i de här frågorna. För att betala ett skadestånd på 10 000 kr. skulle ett aktiebolag behöva en vinst på över 21 000 kr. En enskild företagare med en inkomst på 72 000 kr. skulle behöva ta ut ytterligare 30 000 kr. ur sitt företag. För att betala ett skadestånd på 20 000 kr. skulle en företagare med en inkomst i nuläget på 144 000 kr. behöva ta ut inte mindre än 125 000 kr. ur sitt företag för att täcka kostnaderna för skadeståndet. Dessa konsekvenser är så orimliga att jag har svårt att se att arbetsdomstolen i fortsättningen kan bortse från dem vid utdömande av skadestånd. Även av skattetekniska skäl är den föreslagna ändringen av avdragsrätten olycklig. Jag vill fråga socialdemokraternas företrädare här: Vilket är egentligen syftet med regeringens förslag i den aktuella propositionen? Vad är det man vill uppnå? Vi avvisar propositionen i dess helhet. Det är emellertid, av helt andra skäl, nödvändigt att se över reglerna för skadestånd. En del fackliga organisationer utnyttjar skadestånd på ett sätt som är mycket tveksamt ur rättssäkerhetssynpunkt. Vi har många gånger här i kammaren påpekat vilka svårigheter framför allt småföretagarna har att behärska lagstiftningen på det här området. I stället för att ta en tvist med de fackliga organisationerna om påstådda brott mot lagar och avtal betalar många företagare för att få saken ur världen. Tidningen Företagaren kunde förra året presentera protokoll från ett sammanträde med El-Ettan i Stockholm, varav det framgick att det vid ett enda sammanträde rapporterades skadeståndsinkomster upp till ett belopp av 40 000 kr. Rapporten omfattar 13 olika skadeståndsfall. Betecknande är att varje skadestånd räknat i kronor är ganska blygsamt. Det handlar om belopp mellan 8 000 kr. och 500 kr. Bara de små beloppen gör att man frågar sig vad "som egentligen har legat till grund för skadeståndstalan. Det visar sig ju att, när man kan misstänka att verkligt brott föreligger, då utkrävs skadestånd på betydligt större belopp. Det var aldrig lagstiftarens avsikt att skadestånd skulle utgöra en inkomstkälla för de fackliga organisationerna. Den kartläggning av omfattningen av skadestånden och åtgärder med anledning av den som vi begär är därför i hög grad påkallad. Medbestämmandelagen är bättre anpassad för förhållandena i stora än i små företag. De stora företagen kan hantera lagstiftningen även om den också där leder till byråkrati och ökade kostnader. Småföretagen och deras anställda drabbas däremot på ett oacceptabelt sätt. Den lagändring vi föreslår beträffande informationsoch förhandlingsordningen är att i mindre företag, som saknar fackklubb eller facklig förtroendeman, skall de anställda tillförsäkras ett direkt inflytande och ansvar vid förhandlingar och information. De skall inte, som nu ofta sker, representeras av en facklig ombudsman som inte har anknytning till företaget. På denna punkt har vi och centern en likartad syn på problemet. En av de frågor som ständigt kommer upp då jag träffar småföretagare är vetorätten i MBL. Det är uppenbart att vetorätten av många fackliga organisationer används på ett sätt som inte är avsett. Vetorätten kom till som ett medel att komma åt icke seriösa företag, framför allt sådana som anlitade grå arbetskraft. Vi har gång på gång framhållit det missbruk av entreprenadreglerna som sker. Regeln tillämpas numera i stor utsträckning på ett sätt som allvarligt försvårar seriösa företags verksamhet och i realiteten innebär etableringskontroll. Det finns anledning att misstänka att vetoreglerna numera också kommit att användas för att utestänga inte bara entreprenörer utan leverantörer i största allmänhet. Det exceptionella tilltaget av en facklig organisation att först tilltvinga sig avtal med enmansföretagare och sedan säga upp dessa avtal med hänvisning till att företagen saknar anställda för att därefter tillämpa MBL:s entreprenadregler med hänvisning till att enmansföretag generellt sett är oseriösa, har uppmärksammats av näringsfrihetsombudsmannen. NO har i skrivelse till regeringen framhållit att denna tillämpning av vetoreglerna är etableringshämmande. Eftersom fackliga organisationer inte faller under konkurrenslagen är NO emellertid förhindrad att agera. NO föreslår en lagändring. Vår uppfattning är klar. Entreprenadreglerna ger facket polisiära uppgifter som facket inte kan bära. Därför bör reglerna avskaffas. Företagare som bryter mot lagen skall rannsakas och dömas av domstol, inte av facket. Riksdagen har av tradition ställt sig tveksam till ingrepp i den fackliga stridsrätten. Detta är en principiellt välmotiverad inställning. Parterna på arbetsmarknaden bör ha ett yttersta ansvar för avtalsförhandlingarna och de eventuella stridsåtgärder som tillgrips i samband därmed. Nu har regeringen kommit med sitt exceptionella förslag att för första gången ingripa mot en stridsåtgärd som kan påverka utgången av en avtalsstrid. Även om innehållandet av intjänad lön troligen inte skulla ha kommit till användning, innebär åtgärden att den ena partens ställning i en avtalskonflikt försvagas. Däremot vägrar regeringen att se och än mindre ingripa mot de klara övergrepp som sker då fackliga organisationer blockerar företag i syfte att tilltvinga sig avtal oavsett om det på företaget finns några anställda som önskar sådant avtal eller ej. Här är det i högsta grad tal om ingrepp i enskilda människors frioch rättigheter. Då har regeringen ingenting att säga. Förra året hänvisade utskottet till att några blockader inte var aktuella vid tiden för utskottsbetänkandets justering. Detta tillstånd varade dess värre inte länge. Flera blockader har förekommit sedan dess. Det räcker kanske att nämna blockaden mot den ensamföretagare som fått måleriarbeten i riksdagens tidigare boning vid Sergels torg. En annan uppseendeväckande blockad började redan för två år sedan. Ett företag i Svärdsjö, Lindströms Ventilation, blockerades av Bleck och Plåt, som krävde avtal. Till saken hörde att företaget var medlem i det arbetsgivarförbund som organiserar den övervägande majoriteten företag inom branschen, nämligen Verkstadsföreningen. Vad striden gällde var alltså vilket förbund arbetsgivare resp. arbetstagare skulle tillhöra. Företaget tvingades avskeda tio anställda på grund av arbetsbrist till följd av blockaden. Före blockaden hade de gott om arbete. Nu arbetar endast familjemedlemmar i företaget. Ändå ligger blockadhotet över dem fortfarande efter två år. Herr talman! De här exemplen vittnar om att blockadinstrumentet används på ett sätt som inte står i någon som helst rimlig proportion till syftet med striden. Vi och centerpartiet kräver därför förbud mot blockad mot enmansföretag. Dessutom anser vi moderater att även blockader mot andra företag skall begränsas. En del av de friktioner som förekommer mellan företag och fackliga organisationer skulle kunna undanröjas om arbetstagarbegreppet fick en klar definition. Socialavgiftsutredningen borde därför kompletteras med en översyn av arbetstagarbegreppet i den arbetsrättsliga lagstiftningen så att en samordning kan ske med reglerna i avgiftsoch skattesystemen. Till sist, herr talman, återkommer vi till vårt gamla krav att den negativa föreningsrätten skall skrivas in i MBL. I konstitutionsutskottet behandlas ett krav att den negativa föreningsrätten tillika skall inskrivas i grundlagen. Behöver vi en negativ föreningsrätt i Sverige? Den finns inskriven i FN-deklarationen om de mänskliga frioch rättigheterna. Europadomstolen tolkar föreningsrätten i Europakonventionen om de mänskliga frioch rättigheterna som att den också innefattar den negativa föreningsrätten, dvs. rätten att stå utanför en organisation. Dessa dokument värnar vi i Sverige om och tövar inte att kritisera länder som bryter mot dessa självklara mänskliga rättigheter. Men den svenska kritiken gäller uppenbarligen endast andra länder. Brott mot de mänskliga frioch rättigheterna inom våra egna gränser väcker liten uppmärksamhet och är ointressanta för den regering vars regeringschef gärna vill framstå som en ljusets riddare i dessa sammanhang. Men på denne ljusets riddare är ryggen ihålig lik en huldras. Den negativa föreningsrätten behövs i allra högsta grad i svensk lagstiftning. Låt mig bara nämna kollektivanslutningen till det socialdemokratiska partiet och tvånget att via medlemsavgiften till facket ekonomiskt stödja detta parti. Användningen av blockadinstrumentet har jag redan nämnt. Lägg därtill organisationsklausuler, tvång att tillhöra en av facket tecknad hemförsäkring och att medlemmar fortfarande vägras utträde ur en facklig organisation trots att såväl arbetsdomstolen 1980 som högsta domstolen 1982 uttalat sig i frågan. HD-domen 1982 hade sin upprinnelse i att en medlem vägrades utträde ur ett LO-förbund. HD uttalade då att bestämmelserna i LO:s normalstadgar om utseende av skiljemän är ägnade att inge allvarliga betänkligheter från rättssäkerhetssynpunkt. Ännu har LO:s stadgar inte ändrats. Fortfarande nekas medlemmar utträde med motiveringen: ”Fackföreningsrörelsens principiella inställning till utträdesrätt för medlem ur ett fackförbund är den, att sådan rätt saknas.” Genom att fackföreningsavgiften i de allra flesta fall dras direkt på lönen, berövas medlemmarna t.o.m. möjligheten att straffa sig ur facket, som framhålls i Allan Åkerlinds motion nr 1964. Också denna motion skall innefattas i vår reservation nr 19. Herr talman! Jag har under många års yrkesverksamhet fått en mycket stor respekt för fackligt arbete. Ute på våra arbetsplatser läggs ner ett oerhört engagerat, kunnigt och konstruktivt arbete till fromma för medlemmarna och deras arbetsplatser. Det är den sidan av det fackliga arbetet som vi ser och som vi alla bejakar. Det är det arbetet vi vill stödja. Men det finns en annan sida, den som jag har redogjort för här, en attityd som präglas av förmynderi och ökande maktanspråk som inte kan accepteras i en rättsstat. De rättsfall som jag har gått igenom är en uppskakande läsning. Vanliga människor, vanliga jobbare, tvingas att gå igenom hela rättsmaskineriet för att få sin självklara rätt. Nu ligger fem mål i Stockholms tingsrätt om rätt för medlemmar i facket att slippa teckna kollektiv hemförsäkring. Hur länge skall de behöva kämpa för sin självklara rätt? Därför kräver vi lag om negativ föreningsrätt. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2, 4, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 och 22. Min kollega Anders Högmark kommer senare under debatten att redogöra för de reservationer som berör den offentliga sektorn.

Herr talman! När MBL infördes var avsikten att ge de anställda ett ökat Onsdagen den inflytande över sin arbetssituation. Så har onekligen även skett. Men vilever — 7 november 1984 i en föränderlig tid. Nya idéer växer fram, gamla värderingar byts ut. Det gäller hela tiden att förändra och anpassa lagstiftningen efter verkligheten. Jag vill i detta anförande peka på några områden där oklarheter och formalism försvårat medbestämmandearbetet och i vissa fall lett fram till att reformen drabbats av vanrykte genom byråkratisering i stället för medbestämmande. Centern anser att tyngdpunkten i medbestämmandet skall ligga inom den lokala arbetsplatsen. Vid företag som i dag saknar fackklubb utövas det fackliga inflytandet av funktionärer utanför företaget — det kan vara fackliga avdelningar eller ombudsmän. Vi i centern anser att det borde vara möjligt att för småföretagen som saknar fackliga förtroendevalda tillämpa mindre byråkratiska förfaranden. I motion 868 visar vi på ett förslag som syftar till att ge ett verkligt lokalt inflytande, där arbetsgivaren direkt informerar och förhandlar med de anställda. Därefter får den fackliga avdelningen en skriftlig rapport och möjlighet att förändra inom en viss respittid. Därmed bevarar vi också anknytningen till lagens grundkonstruktion. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 3. Ett annat område där medbestämmandet skjuter över målet är förhandlingsskyldighet för statliga arbetsgivare. Här har konstitutionsutskottet kommit till slutsatsen att omfattningen och inriktningen av förhandlingsoch informationsverksamheten i fråga om regeringsärenden bör omprövas. Vi i centern har haft och har samma uppfattning som konstitutionsutskottet. Vi föreslår även att MBL-verksamheten i regeringskansliet omorganiseras och att vissa områden prioriteras hårdare så att de anställdas organisationer där kan komma in i ett betydligt tidigare skede. Därmer yrkar jag bifall till reservation 6. När det gäller tillsättandet av högre chefer inom statsförvaltningen anför centern i motion 868 att chefen i offentlig verksamhet spelar en annan roll än chefen inom den privata sektorn. Myndighetspersoner har allmänheten som främsta uppdragsgivare, och rollen som chef för de anställda blir mindre markerad. Dessutom utses redan i dag vissa befattningshavare enligt särskilda regelsystem där tillsättningen inte kan påverkas genom förhandlingar med de anställda. Enligt vår uppfattning bör endast information utgå till de anställda vid tillsättande av högre chefer. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 7. I reservation 8 tar vi upp MBL i kommuner och landsting. Här kvarstår samma krav som vi hade förra året. Vi bör ha en skarpare gränsdragning mellan de anställdas medbestämmande inom offentlig verksamhet och den politiska demokratin. Oklarheten om gränsdragningen har lett fram till ökad byråkratisering och ökat förhandlande inom kommunerna. Detta har den kommunaldemokratiska utredningen även noterat. Det är också välbekant att riksdagen tidigare 11 begärt en särskild utredning om gränsdragningen mellan medbestämmandet och den politiska demokratin — en begäran som regeringen helt enkelt lagt åt sidan. Jag yrkar därför bifall till reservation 8. Herr talman! En av de större stridsfrågorna när MBL infördes var just borttagandet av 200-kronorsregeln vid vilda strejker. Socialdemokraterna ville ha den kvar. Centern, moderaterna och folkpartiet uttalade vid detta tillfälle att skadestånden även utan denna regel skulle hållas på en måttlig nivå och endast i undantagsfall väsentligen överstiga 200 kr. Nu efteråt visar erfarenheten att så också har skett. Arbetsdomstolens praxis stämmer väl med vad riksdagen uttalade den gången. Socialdemokraterna vill nu återinföra 200-kronorsregeln, en åtgärd som måste betraktas som ett resultat av socialdemokratisk löftespolitik. Detta verkar vara ett beställningsjobb av fackföreningsrörelsen som nu skall genomföras. Det visar tydligt den hearing som arbetsmarknadsutskottet höll den 25 september i år. Att nu ändra på lagstiftningen, som fungerat väl, är ett felaktigt steg. Då lagstiftningen infördes år 1928 var 200 kr. en betydande summa pengar. 200-kronorsregeln inverkade säkerligen hämmande på vilda strejker och bidrog till en sund ekonomisk utveckling på svensk arbetsmarknad. De 200 kronorna 1928 motsvarar i dag ca 6 000 kr. Vilda strejker riktar sig inte enbart mot arbetsgivaren utan även mot fackföreningen. Därför kan det verka oförklarligt att just fackföreningen försöker tillvarata rätten för de vilda strejkernas deltagare. Herr talman! Det är viktigt att ingångna avtal följs. Det socialdemokratiska förslaget kan leda till att man undergräver grunden för arbetsrättslagstiftningen. Jag yrkar således bifall till reservation 10. I reservation 13 tas rätten till avdrag för allmänna skadestånd upp. Här ansluter vi oss till vad skatteutskottets minoritet har anfört i sitt yttrande. De företag som åsamkas kostnader vilka inte är avdragsgilla drabbas ekonomiskt mycket hårt. Vi borde vara aktsamma om alla de människor som försöker driva företag i det här landet. Vi behöver sådana. Alla kan vi göra misstag och skall då inte straffas med ekonomiska sanktioner av detta slag. Bifall till reservation 13. I fråga om blockad mot enmansföretag hävdar centern att en dylik facklig stridsåtgärd bör förbjudas. Det kan i varje blockadsituation vara en risk att det lilla företaget går under, och om så sker står detta inte i rimlig proportion till stridsåtgärden. Slutligen, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 15 och 17.
Herr talman! Jag har egentligen en fråga till Ingvar Karlsson i Bengtsfors. I ett betänkande från konstitutionsutskottet i våras fanns såväl centerpartiets, moderaternas som folkpartiets ledamöter med på en reservation med krav på en parlamentarisk utredning, som i första hand skulle överväga lämpliga åtgärder för att slå fast den enskilda människans rättighet att stå utanför en organisation, dvs. den negativa föreningsrätten. Detta ställnings tagande följs nu inte upp vare sig av centerpartiet eller folkpartiet. Jag skulle — Nr 22 vilja fråga: Vad är orsaken till detta? Har man ändrat åsikter inom dessa
Medbestömmandes Herr talman! Sonja Rembo frågar vad som är orsaken till att vi inte ställer frågorm.m. upp på reservationen om den negativa föreningsrätten. Jag kan bara säga att vi har diskuterat denna fråga och kommit fram till att vi i denna omgång bör avstå från att reservera oss i arbetsmarknadsutskottet. Det borde Sonja Rembo försöka acceptera.

Herr talman! Under en lång följd av år har riksdagen varje höst diskuterat medbestämmandefrågor — så också detta år. Utöver ett antal motioner väckta under den allmänna motionstiden har vi att ta ställning till en från i våras uppskjuten proposition jämte följdmotioner. Denna proposition, nr 165, innehåller tre huvudpunkter, som kan synas små men som principiellt är långtgående för att inte säga tvivelaktiga. Från folkpartiets sida har vi därför avvisat propositionen. När riksdagen på våren 1976 fattade beslut om medbestämmandelagen var det i allt väsentligt med ett brett parlamentariskt stöd. För folkpartiets del innebar det ett fullföljande av en gammal liberal tradition, som sträcker sig långt tillbaka in i förra århundradet. Under decenniernas gång har liberala företrädare både i regeringar och i riksdagar drivit på i frågor om bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor. Några exempel är införandet av en allmänt förkortad arbetsdag i detta sekels början, arbetsfredslagstiftningen på 1920-talet, en aktiv konjunkturpolitik i ekonomiska kristider, konventioner om lika lön till kvinnor och män och debatterna under 1960-talet om ett ökat medinflytande på alla nivåer för de anställda. När riksdagen 1976 behandlade medbestämmandereformen var det naturligt att folkpartiet i allt väsentligt ställde sig bakom den. Vår principiella hållning uttryckte vi i den partimotion som riksdagen behandlade samtidigt. Där anfördes bl.a.: Ett ökat medbestämmande för de anställda är motiverat av flera skäl. Det motverkar koncentration av makt, det skapar ökad jämlikhet mellan parter och individer och ger löntagarna möjligheter att med större kraft hävda arbetslivets sociala mål. Ökat medbestämmande ökar vidare tillfredsställelseni arbetet och ger möjlighet till att ta mer aktiv del i företagens utveckling. Denna hållning hindrade inte att vi medverkade till justeringar i de lagförslag som antogs av riksdagen 1976. Folkpartiet har även sett det som en viktig uppgift att efter detta beslut fortsätta att delta i utvecklingen av det arbetsrättsliga reformarbetet. Medbestämmandelagen var en ramlag, som förutsatte att avtal slöts. Man kom i gång med detta i ganska ojämn takt — snabbast på den statliga, kommunala och kooperativa sidan och mycket sent inom den privata sektorn. Avtalet mellan SAF å ena sidan och LO och PTK å den andra slöts först 1982. Under oppositionstiden framförde socialdemokraterna en häftig kritik 13 mot de marginella justeringar som gjordes i MBL. Högljuddheten i den socialdemokratiska kritiken stod visserligen inte i proportion till de sakliga invändningarna, men socialdemokraterna återkom med en ihärdighet som gav vid handen att deras återkomst till kanslihuset skulle innebära revolutionerande ingrepp i hela det arbetsrättsliga systemet. Så har inte skett. I stället har socialdemokraterna i allt väsentligt accepterat den linje som folkpartiet och dåvarande regeringar stod för och drev under åren 1976-1982. Låt mig också påminna om, att under just åren 1976-1982 förverkligades flera reformer på det arbetsrättsliga området. På förslag av folkpartistiska arbetsmarknadsministrar antog riksdagen nya lagar om arbetsmiljö, arbetstid och semester. Lagen om föräldraledighet gav småbarnsföräldrar lagfäst rätt till förkortad arbetsdag. Dessa lagar vållade i och för sig inte så mycket strid när de tillkom. Det kan däremot sägas om två andra lagförslag, som också antogs under samma period. Jag syftar främst på jämställdhetslagen, som infördes under motstånd från delvis fackligt håll men framför allt från socialdemokraterna. I en första omgång, på våren 1979, lyckades socialdemokrater och kommunister fälla den proposition som jämställdhetsminister Eva Winther hade signerat. När socialdemokraterna misslyckades att återkomma till kanslihuset i 1979 års val tog den icke-socialistiska regeringen på nytt upp sitt jämställdhetsförslag under hösten samma år. Denna gång var förslaget undertecknat av den nytillträdande jämställdhetsministern Karin Andersson. Nu genomdrevs lagen, trots fortsatt motstånd från kommunister och socialdemokrater. Riksdagen antog denna jämställdhetslag. Numera torde det råda en allmän uppslutning kring denna lagstiftning, som drevs fram av folkpartiet, och de förändringar i lagen som nu torde vara aktuella kommer närmast att innebära att lagreglerna skärps. Den andra lagen var den nya anställningsskyddslagen, som 1982 ersatte 1974 års lag. Också den reformen kom till under häftigt motstånd från socialdemokraterna, bl.a. därför att lagen inte innehöll några förändringar beträffande permitteringsinstitutet. Socialdemokraterna sade att det skulle vara lätt att åstadkomma de förändringar i permitteringsreglerna som önskades, om bara viljan fanns. I dessa yttersta dagar är det faktiskt aktuellt att göra förändringar i permitteringsreglerna. Det tog alltså över två år för den socialdemokratiska regeringen att få fram förslag. Dessutom utgör ett nyss träffat avtal mellan SAF och LO den grundläggande överenskommelsen för att frågan skall kunna lösas. Det var alltså inte så enkelt att åstadkomma förändringar som s-politiker i opposition ville göra gällande. Vi kan f. ö. nu notera att debatten kring den nya anställningsskyddslagen, LAS, har mojnat. Vid medbestämmandereformens tillkomst 1976 förutsattes att den skulle följas upp genom att det samtidigt startades ett utvärderingsarbete. Det har skett genom den parlamentariskt sammansatta nya arbetsrättskommittén . Denna översyn pågick under mer än sex år och avslutades kring årsskiftet 1982-1983. Under det kommittéarbetet diskuterades en rad av de frågor som är aktuella i dagens debatt: medbestäm mande på den offentliga sektorn, förhandlingsoch informationsrätt, - Nr 22 entreprenadfrågor och den negativa föreningsrätten. Därtill togs de frågor Onsdagen den upp som nu aktualiseras genom regeringens förslag, dvs. återinförandet av november 1984 den s.k. 200-kronorsregeln, förbudet att vid konflikt innehålla intjänad lön och rätten till avdrag för allmänna skadestånd. Den parlamentariska kommittén kom fram till att det inte kunde anses aktuellt att föreslå några förändringar i lagens mera grundläggande uppbyggnad. Det tyngsta skälet var naturligtvis att det numera finns medbestämmandeavtal för nästan hela arbetsmarknaden. Man ansåg att den utveckling som kan följa på avtal bör få fortgå utan ingripande från lagstiftaren. Grundtanken i det betänkandet är alltså att om man vill få till stånd förändringar på medbestämmandeområdet så skall lagstiftning tillgripas först när det blir klarlagt att man inte kan nå positiva resultat avtalsvägen. Samma ståndpunkt intog kommittén när det gäller förändringar på enskilda punkter i MBL lagstiftningen, t.ex. regler om förhandling och information. I första hand bör lösningar utvecklas parterna emellan enligt nya arbetsrättskommitténs förslag. Till detta kommitténs allmänna synsätt finns det anledning att ansluta sig. I konsekvens härmed anser jag att samma synsätt är tillämpligt också på det ärende och på den proposition som vi nu diskuterar. Att folkpartiet inte ställt upp på regeringspropositionen beror på att man i den frångått den principlinje som var bärande i övrigt för nya arbetsrättskommittén. Det konkreta är nu att regeringsförslaget viker av från denna huvudlinje. Jag syftar på såväl 200-kronorsregeln som förslaget att vid konflikt förbjuda innehållande av intjänad lön som stridsåtgärd. Detsamma gäller slopandet av rätten till avdrag för allmänna skadestånd; en fråga som f. ö. har utvecklats vid sidan av kommittéarbetet. Herr talman! Det finns alltså en rad sakliga skäl för att motsätta sig det förslag som regeringen lagt fram i proposition 165. Starka skäl talar också för att man behöver få till stånd en rättslig genomlysning av problematiken med förhandlingsrätten för de offentligt anställda och gränsdragningen gentemot den politiska demokratin. Det är en gammal stridsfråga, och det kan vara angeläget att få en belysning av konsekvenserna av oklarheter i just denna gränsdragning. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till reservationerna 6, 8, 10, 12, 13 och 14 och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Får jag bara snabbt ställa samma fråga till Elver Jonsson som jag gjorde till Ingvar Karlsson i Bengtsfors: Vadan denna inkonsekvens när det gäller den negativa föreningsrätten?

Herr talman! När vi i dag behandlar förslag som är en direkt följd av beslutet om MBL:s tillkomst 1976 finns det skäl att erinra om att medbestämmandelagen var en följd av arbetarklassens krav på demokrati och makt för 15 de arbetande på arbetsplatserna. Det var en rörelse som började i slutet av 1960-talet och fortgick in på 1970-talet. MBL är därför i detta avseende en stor besvikelse för en stor del av arbetarklassen, detta trots att Olof Palme i ett anfall av visionär trångsynthet utnämnde MBL till den största reformen sedan allmänna rösträtten. MBL är alltså en direkt följd av Saltsjöbadsandan, och dess syfte är ett avancerat klassamarbete. Det utvecklingsavtal — UVA — som slutits på den privata sidan och andra medbestämmandeavtal har ytterligare tillrättalagt möjligheterna för klassamarbete på arbetsmarknaden.

Det senaste tillskottet i storkapitalets och SAF:s strategi är att man vill få fackförbunden med på att införa riktlinjer för lokala produktivitetsavtal och lokala kvalitetscirklar, gemensamma för företagsledning och anställda. ”Nu måste svensk fackföreningsrörelse se upp. Det krävs en genomgripande ideologisk debatt. En mycket effektiv SAF-strategi håller på att lyckas. SAF-strategin bygger på att svärta ned och splittra hela arbetarrörelsen, särskilt fackföreningsrörelsen, centralt, samt att i praktiken överta den fackliga basorganisationen, genom att etablera gula fackliga organisationer på arbetsplatserna.” Klart står att entusiasmen för MBL och utvecklingsavtal inte är särskilt hög i fackföreningsrörelsen, och det är inga bra redskap för arbetarna i dagens verklighet. Den verkligheten präglas av att Svenska arbetsgivareföreningen med åren har uppträtt alltmer aggressivt, är en stat i staten, uppträder som överparti och försöker bestämma den politiska inriktningen på de flesta av samhällets områden. SAF styrs av det transnationella svenska storkapitalet med Wallenbergimperiet i spetsen — ett imperium som förlägger alltmer av sysselsättning, forskning och utvecklingsarbete utomlands. Det svenska transnationella storkapitalet har inga väsentliga nya produktoch investeringsplaner för Sverige, men däremot för utlandet. Det transnationella storkapitalet vill i stället öppna nya marknader i Sverige för att uppnå profit. Det går i spetsen för nedskärningar och privatisering av den offentliga sektorn, och det är främst följande mål som man vill uppnå: Reservarmén av arbetslösa skall öka, attackerna på reallöner och de sociala och fackliga rättigheterna skall fortsätta och man vill försvaga facket som kollektiv organisation. Storkapitalet och SAF har uppnått stora framgångar. Antalet industrianställda har hittills minskat och investeringar har skett utomlands. Man sätter in en hård teknisk rationalisering och förespråkar svångremspolitik även i kommuner och landsting, som har pressat ned ökningen av nya arbetstillfäl Nr 22 len. Fram till mitten av 1970-talet hämtade den offentliga sektorn sina mönster för rationalisering och effektivitet främst från industrin. Nu vill den privata sidan även ta över offentlig verksamhet, och den privata serviceoch tjänstesektorn skjuts fram. Man vill utöva offentlig verksamhet i privat regi eller också vill man använda erfarenheter från den privata frågorm.m. tjänstesektorn i offentlig verksamhet — om den inte skall utövas i privat regi. Detta är SAF:s strategi, och vi känner igen den hos moderaterna. Sonja Rembo har på ett utmärkt sätt på den politiska arenan framfört samma budskap som storfinansen framför. Moderaterna vänder sig i sin motion 2029 mycket starkt mot organisationerna. Det finns en formulering där organisationerna angrips, men bara de arbetandes organisationer. Det heter i motionen: ”Det bör övervägas om inte lagstiftning erfordras i syfte att stärka den enskildes rätt gentemot de stora organisationerna.” I konsekvens med samhällsutvecklingen borde den enskilde i stället stärka sin rätt mot den stora starka organisationen, ägaroch maktapparaten i samhället, nämligen SAF och storfinansen. Men det talar inte moderaterna om! De försöker i stället vända på det hela. De uttalar också en häftig kritik mot fackföreningsrörelsen och gör, som jag ser det, i många fall viktiga analyser av problem i fackföreningsrörelsen, av bristande demokrati och toppstyrning. Man skiljer ut de fackliga företrädarna från de vanliga medlemmarna. Men dessa problem löser man självfallet inte genom att upplösa fackföreningsrörelsen som en kollektiv organisation. Då öppnar man ju ytterligare vägen för dem som har ägarmakten i sin hand. Dessutom griper man ofta till argumentet att fackföreningsrörelsen vidtar åtgärder mot sina medlemmar. Jag vill bara erinra om hur storfinansen och dess organisationer vidtar åtgärder mot personer som eventuellt skulle ställa upp i löntagarfondsstyrelser. Det hörs också en klagolåt om att de små företagen kommer i kläm vid lagstiftning. Jag vill bara peka på att SAF, som borde ta hand om och hjälpa dessa företag, nu framför allt har blivit en politisk organisation. Med dagens kapitalism, som är i sin djupaste kris och som alltmer transnationaliseras, finns det ingen objektiv grund i dagens samhälle för samarbete och kompromisser med storkapitalet. Ett sådant samarbete kan inte ens gagna arbetarklassens kortsiktiga intressen och behov. Numera gäller det för arbetarklassen att vinna framgångar i strid med storfinansen, SAF och de borgerliga partierna. Många har trott, och fortsätter att tro, att kapitalismen kan tämjas genom arbetsrättslagar och samarbetsavtal. Man diskuterade då detta fristående från ägandeoch maktförhållanden, fristående från de grundläggande motsättningarna mellan kapital och arbete samt fristående från verkligheten. Det här visar bara att det är klasskampen, alltså motsättningen mellan kapital och arbete samt det faktum att arbetarrörelsen organiserar sig, som kan leda till framgång för arbetarklassen. Den avgörande makten i företaget och samhället utgår från äganderätten 17 till produktionsmedlen. Vi från vpk har konsekvent hävdat att man skall utvidga de demokratiska rättigheterna på arbetsplatserna så att de arbetandes organisationer i kollektiv mening kan utnyttja sin strejkrätt samt ha en utvidgad förhandlingsoch informationsrätt liksom en vetorätt i betydelsefulla och avgörande frågor för arbetarna, exempelvis vid företagsnedläggelser, rationaliseringar, avskedanden, omplaceringar och vid införande av ny teknik. Fackföreningsrörelsen måste vara självständig gentemot stat, kapital och politiska partier och utveckla en egen och självständig facklig kamp, med demokratiska rättigheter som grund. Man måste utveckla facklig investeringskontroll, kontroll över teknikens utveckling och användning samt arbetsorganisation och arbetsledning. Fackföreningarna måste föra en ständig kamp för en bättre arbetsmiljö och en demokratisk fördelningspolitik och mot arbetshets och utslagning. Fackföreningarna måste vidareutveckla arbetet med egna lokala, regionala och centrala motplaner mot storkapitalet när det gäller investeringar för att kunna hävda sina egna intressen. Strejken är ju arbetarnas och fackföreningsrörelsens främsta motvikt till arbetsgivarmaktens ägande av produktionsmedlen. Om förhandlingsverksamheten skall vara meningsfull för fackföreningarna får de inte hindras i att vidta stridsåtgärder när de anser det vara befogat. Med den utgångspunkten från vår sida anser vi att fredspliktsreglerna bör tas bort ur medbestämmandelagen. Strejkrätten är den mest grundläggande demokratiska frioch rättigheten för en fackförening. En kämpande fackföreningsrörelse och arbetarrörelse kan aldrig godkänna inskränkningar i strejkrätten eller att strejkande skall kunna avskedas. Orsakerna till strejken finns i huvudsak hos oresonliga arbetsköpare. Rättmätiga krav från de arbetande motarbetas, och det gör situationen ohållbar för arbetarna, vilket utmynnar i strejk och konflikter. Oresonliga arbetsköpare kan provocera fram en konflikt och sedan med stöd av lagen avskeda strejkande. Vpk instämmer i proposition 165, där regeringen föreslår att innehållande av intjänad lön vid strejk skall förbjudas och att arbetsköparnas skadestånd inte skall vara avdragsgillt. Däremot kan vpk inte godkänna att man bara gör en modifiering av den tidigare 200-kronorsregeln, som regeringen har föreslagit i proposition 165, och ger arbetsdomstolen möjlighet att ådöma arbetare skadestånd med högre belopp än 200 kr. Mot bakgrund av den rättspraxis som tillämpas och som har inneburit att ett högre skadestånd än 200 kr. endast kunnat utdömas i ett mindre antal fall, måste man fråga sig om regeringen över huvud taget velat få någon ändring tillstånd. Vid utdömande av skadestånd i särskilt fall går regeringsförslaget — väl att märka — ut på att det inte skall finnas något tak. Det kan alltså i stort sett utdömas hur stort strejkskadestånd som helst i det fallet. I regeringsförslaget föreslås en återgång till 200-kronorsregeln, och det kan tyckas vara ett bra förslag, eftersom arbetsdomstolen kan utdöma 300 kr. i skadestånd. Men vad den samlade arbetarrörelsen hela tiden har varit ute efter är att det över huvud taget inte skall kunna utdömas ett skadestånd på högre belopp än 200 kr. Vpk har också i detta sammanhang föreslagit att det i samma lagparagraf — Nr 22 som det skall stå att högsta gränsen för skadestånd skall vara 200 kr. också ö E Onsdagen den skall fastställas att en strejkande arbetare inte får avskedas. 7 november 1984 Socialdemokraterna har agerat i den här frågan. År 1976 avgjordes frågan med lottens hjälp till de borgerligas fördel. Därefter har socialdemokraterna Medbestämmandepå ett bra sätt argumenterat för en övre skadeståndsgräns på 200 kr. I motion frågorm.m. 1977/78:827 säger man b. a.: ”Avskaffandet av 200-kronorsregeln har väckt en stark reaktion hos arbetstagarna och deras organisationer. De skadeståndsanspråk som har rests i vissa fall hos arbetsdomstolen har också utlöst kraftiga protester. Utvecklingen har bekräftat vår bedömning att riksdagens ställningstagande var ett olyckligt beslut. Vi föreslår därför att 200 kronorsregeln omedelbart återinföres i regelsystemet.” Samtidigt hänvisas till följande påpekande i en socialdemokratisk reservation i tidigare sammanhang: ”För det första finns anledning att tona ner skadeståndets roll i samband med olovliga konflikter. Det är andra metoder än skadestånd som är avgörande när det gäller att komma till rätta med sådana konflikter. Det primära är självfallet att undanröja orsakerna till konflikter.” Låt mig fråga er socialdemokrater: Vad är det som har gjort att ni har ändrat er inställning? Vad har det kommit för nytt på arbetsmarknaden som gör att er inställning är att det kan utdömas nästan hur höga strejkskadestånd som helst i vissa fall? Är det inte att frångå tidigare löften? Jag tycker att socialdemokraterna i hederlighetens namn skall besvara de frågorna. Vad som oroar mig ännu mer är att Ingvar Karlsson i Bengtsfors från centern följer upp Thorbjörns Fälldins argument att det skall svida i skinnet. Han gör precis samma jämförelse som SAF, nämligen att 200 kr. i skadestånd år 1928 skall motsvaras av 6 000 kr. i dag. Vad händer, Lars Ulander, om den möjligheten öppnas och dessa reaktionära krafter får bestämma i landet? En sak som också attackeras i dagens MBL-debatt är den offentliga sektorn. Det sägs att de arbetande på den offentliga sektorn skall underordnas politiska beslut. De har egentligen ingen som helst talan enligt de reaktionära krafternas synsätt. Vi däremot anser att de offentliganställda skall ha samma rättigheter som de privatanställda. I princip skall samma lagstiftning gälla för dessa grupper. Anställda på den offentliga sektorn lever ju under samma förhållanden som anställda på den privata sektorn. Svenska arbetsgivareföreningen, de borgerliga partierna och i vissa fall även socialdemokraterna har sedan MBL:s tillkomst skapat en falsk motsättning mellan den politiska demokratin och de fackliga rättigheterna. Särskilt har man attackerat kommuner och landsting. Vpk har sagt att det inte handlar om avtal på den offentliga sektorn. I stället gäller det att utvidga fackföreningarnas informationsoch förhandlingsrätt och att komplettera deras rättigheter med strejkrätt, facklig vetorätt i entreprenadfrågor och i frågor som gäller arbetslivets villkor, fackliga möten på betald arbetstid m.m. Det är sådant som också gäller på den privata sidan. Vi ser såsom en fördel att ha rena partsförhållanden i stället för 19 partssammansatta organ. Det gäller både den privata och den offentliga sektorn. I den offentliga sektorn tvingas politikerna då att bättre sätta sig in i personalpolitiken. Tjänstemannastyrning motverkas. Demokratiska rättigheter i arbetslivet stärker de anställda och facket, som alltid, oavsett om det gäller den privata eller den offentliga sidan, befinner sig i underläge gentemot arbetsköparna. Vidgade demokratiska rättigheter för de anställda och facket stärker den politiska demokratin och står inte i någon som helst motsättning till att politiker fattar de avgörande politiska besluten. En fråga som har diskuterats väldigt mycket och har att göra med arbetarnas rättigheter på arbetsplatserna är den s.k. nya tekniken, den mikroelektroniska revolutionen. I detta fall har de arbetande ett klart underläge. De fackliga organisationerna måste få kollektiva möjligheter att i denna revolution, som nu står för dörren och delvis redan pågår, kunna tillvarata de arbetandes intressen när det gäller arbetets organisation och teknikens innehåll. Man måste också motverka en uppdelning av arbetet och undvika isolering och ensamarbete. Det får inte bli bara övervakningsarbete. Datatekniken får inte användas på ett felaktigt sätt, t.ex. för att mäta arbetsprestationer. Införandet av ny teknik får inte medföra sämre lön. Rätten till utbildning måste finnas. Även äldre skall kunna vara med i denna utveckling. Redan nu tecknas avtal, där det finns stridbara fack. Men för att kunna teckna bra avtal för de arbetande krävs grundläggande demokratiska rättigheter. Det är nödvändigt, eftersom Svenska arbetsgivareföreningen och storfinansen har framhållit att detta är en av deras viktigaste frågor, vilket kommer att manifesteras på Svenska arbetsgivareföreningens kongress, om jag får kalla det så, i Göteborg om några veckor. Herr talman! MBL:s klassamarbetspolitik blir för arbetarklassen ett misslyckande. Arbetarklassen tappar tempo, om storfinansens egen organisation, SAF, leder utvecklingen. Vad värre är: Regeringspolitiken underblåser storfinansens egen utveckling. Socialdemokraternas och LO:s ledningar sviker — ja, ger upp - grundläggande värderingar för arbetarrörelsen. I detta politiska klimat kommer utvecklingsavtal och kvalitetscirklar att ytterligare försvåra ett fackligt arbete utifrån rena partsförhållanden. Ärliga och kampdugliga fackföreningsmänniskor dras in i ett klassamarbetssystem, där bl.a. UVA kommer att nästan omintetgöra dessa dugliga fackföreningsmänniskors möjligheter till en vettig facklig verksamhet. I dagens svenska politik offras arbetarklassen och småfolket. Deras grundläggande intressen sviks när det gäller löner, skatter, arbetstid, arbetsmiljö samt makt och inflytande. De får kort sagt betala priset för storfinansens och rikefolkets framgångar och maktfullkomlighet. När de borgerliga och den socialdemokratiska regeringen i stora stycken går storfinansens ärenden, är det nödvändigt att vänsterpartiet kommunisterna företräder de arbetandes intressen. Därför yrkar jag bifall till vpk-reservationerna 1 om demokratiska rättigheter för fackförening, 9 om slopande av strejkskadestånd, 11 om 200-kronorsregeln samt 21 om arbetsdomstolen.
Nr 22 Herr talman! Vad Lars-Ove Hagberg inte förstår är att vi moderater är Sen 3 i: 3 Onsdagen den positiva till facklig verksamhet. Det vi vänder oss mot är missbruk och november 1984 förmynderi, kort sagt avarter av facklig verksamhet. Vad är det för dumheter att påstå att vi vill upplösa kollektiva organisationer? Medbestämmande: Vi moderater representerar inte Arbetsgivareföreningen. Vi representefrågorm.m. rar över huvud taget inga intresseorganisationer. Vi för en självständig Politik, baserad på självständiga analyser. Det kanske är överraskande för de partier som företräder utvecklingen mot ett korporativt samhälle, så som det uttrycks i vpk:s motion 1958, där det sägs att man inte kan skilja frågan om kampen för makten i företagen från frågan om makten i samhället, dvs. över statsapparaten och över produktionsmedlen. Vi, däremot, arbetar för en demokrati baserad på självständiga medborgare, som verkar i en marknadsekonomi som ger mångfald och valfrihet. Tydligare än så kan skillnaderna mellan kommunisterna och moderaterna knappast uttryckas.
Herr talman! Beträffande moderaternas attack mot den fackliga verksamheten och fackföreningsrörelsen har jag tidigare sagt att den analys de gör av missförhållanden kan jag instämma i, men deras slutsats därav — att den kollektiva fackliga verksamheten skall minskas — är helt felaktig. Den spelar nämligen storfinansen i händerna. Det är väl ingen tillfällighet, vad jag förstår, att huvuddokumenten inför Svenska arbetsgivareföreningens kongress, som snart skall hållas, så väl sammanfaller med den moderata motionen och pläderingen i den: man vill stärka den enskildes rätt, man vill öka den enskildes inflytande på arbetsplatsen, man vill undanröja hinder för en väl fungerande arbetsmarknad. Detta är centrala teman i Svenska arbetsgivareföreningens budskap, och det betyder att allt kollektivt motstånd från de arbetande skall tryckas ner, skall undanröjas. Dessutom är det i dag, om vi ser klassmässigt på det hela, kapitalistklassen som har hand om statsapparaten. Vad som nu händer är att Svenska arbetsgivareföreningen helt håller på att ta över även det politiska livet i samhället. Det är en fullständig kapitulation i dag, naturligtvis av borgarna men också av den socialdemokratiska ledningen, som släpper det totalt fritt för Svenska arbetsgivareföreningen att bedriva politisk verksamhet. Det måste, som jag ser det, arbetarrörelsen motarbeta.
Herr talman! Först och främst: Den moderata motionen väcktes i januari, det vet Lars-Ove Hagberg mycket väl, och den följer upp den debatt vi har fört här i kammaren under många år tidigare. Att vi drar olika slutsatser av en kanske likartad analys beror just på det jag framhöll, nämligen att vi har olika syn på människorna och på samhällets utveckling. Vi förordar demokrati och marknadsekonomi. Kommunisterna 21 säger att företagsdemokrati förutsätter samhällsägande, planhushållning och socialism. Där har vi roten till skillnaderna oss emellan. Detta har Lars-Ove Hagberg uppenbarligen inte förstått. Vi kommer att få den här debatten så länge det finns ett parti som kommunisterna i Sverige, och vi från den borgerliga sidan kommer gemensamt att stå upp och försvara demokratin och de enskilda människornas rättigheter mot just det som kommunisterna vill ha: planhushållning och socialism.
Herr talman! Försvara demokratin i dess egentliga mening, försvara den enskilde arbetarens intressen i kollektivet, det kan vi göra om arbetarna sammansluter sig, och det har de gjort. Att det finns defekter i den sammanslutningen är en annan sak, som måste klaras upp inom kollektivet. Men det är inte det moderaterna syftar till, allra minst Sonja Rembo; hon syftar ju till att slå undan möjligheterna till denna kollektiva styrka när det gäller att ta hand om den enskilda människans situation i samhället. Den kan man bara skydda om man sammansluter sig. Sedan är det en viss skillnad på organisationer här i världen. Svenska arbetsgivareföreningen är en liten organisation, men den har stor makt. Den är uppbyggd på stora och små företag, men den har i dag hela ägarmakten i vårt samhälle. När det gäller den organisationen säger moderaterna ingenting. Med den organisationen har man gemensamma intressen. Denna s.k. demokrati, där ett fåtal skall styra landet, har vi i och för sig redan i dag, men den får inte förstärkas. Det är därför som vi säger att de arbetande skall ha makten i det här samhället. Det är då vi får demokrati. Detta står i direkt motsats till den politik som nu företräds av moderaterna, med attacker mot fackföreningsrörelsen och all kollektiv sammanslutning.

Herr talman! Den 23 och 24 november 1983 debatterades de flesta av de frågor som nu är aktuella i arbetsmarknadsutskottets betänkande 3. Jag var litet spänd på hur inte minst Sonja Rembo skulle agera den här gången. Vid den förra behandlingen av dessa frågor avslöjade Sonja Rembo helt och klart att moderaterna inte ville ha någon arbetsrätt alls som ger de anställda reellt inflytande. Med moderaternas utgångspunkt är det kanske inte så förvånande. Filip Fridolfsson har i en kammardebatt avslöjat att för moderaternas del var det ren taktik för att inte helt avslå förslaget om medbestämmandelagen. Fackföreningsrörelsen ser enligt Sonja Rembo till att beslutsfattandet leder utvecklingen mot ett korporativt samhälle där den demokratiska beslutsprocessen riskerar att bli en formalitet utan innehåll. Sonja Rembo beskriver fackföreningarna som ett hinder i konkurrensen med omvärlden och därmed också en säkerhetsrisk för sysselsättningen. I resten av sitt anförande beskyller hon de fackliga organisationerna för en mängd övergrepp. Sonja Rembos anförande i dag innebär inte något avståndstagande från vad som tidigare sagts. Hon framhärdar i sina beskyllningar mot den svenska fackföreningsrörelsen. Jag har, herr talman, en känsla av att kunskaperna om fackligt arbete och om det regelsystem som finns för det fackliga arbetet är något begränsade hos moderaterna. Det är därför som man bedriver den argumentation som man gör och som blivit så typisk för moderaterna, där Sonja Rembo är en framträdande debattör. Eftersom de frågor som vi har att ta ställning till i dag i många stycken är desamma som behandlades för mindre än ett år sedan kan jag bara konstatera att ställningarna är oförändrade. Vi socialdemokrater har inte bytt inställning, och uppenbarligen har varken vpk eller borgarna heller ändrat inställning. Jag skall därför, herr talman, inskränka mig till att kommentera de reservationer som berör proposition 1983/84:165 om ändringar i lagen om medbestämmande. I reservationerna 9 och 11 utvecklar vpk sin syn på skadestånden vid avtalsstridiga strejker. Vpk:s uppfattning i de här frågorna är välkänd och behöver därför inte föranleda någon längre utläggning. Vad vpk egentligen syftar till är att de regelsystem som förhandlats fram och som utgör grunden för ett kollektivavtal skulle raseras. Tror vpk att om fredsplikten skulle tas bort skulle det finnas möjligheter att träffa kollektiva avtal? Ser vpk något positivt i att kollektivavtal kan träffas? Vpk:s kritik av det nu framlagda förslaget är orimlig. Vad lagstiftningen syftar till är att några skadestånd i normalfall inte skall utdömas. Arbetsgivarna och de anställda skall enligt 43 § ta upp förhandlingar och klara upp problemen. Skulle konflikten inte klaras av mellan parterna, kan arbetsdomstolen ålägga arbetstagarna att återuppta arbetet. Åtlydes inte detta, kan arbetsdomstolen utdöma ett skadestånd på högst 200 kr. I undantagsfall, om strejken betraktas som särskilt allvarlig, kan arbetsdomstolen utdöma ett skadestånd som är högre än 200 kr. Ett nytt inslag för att få slut på en olovlig strejk är möjligheten för arbetsdomstolen att förordna om ny överläggning under ledning av en förlikningsman. Filosofin är att det skall ges möjligheter att få en konflikt som brutit ut till ett snabbt slut. Grunden för denna lagstiftning är enkel. Träffade avtal skall respekteras. Det skadeståndsbelopp som föreslås är en markering av detta. Det som är viktigt är att parterna på arbetsplatsen ges möjligheter att snabbt komma till rätta med svårigheterna. Vad jag nu sagt kan också vara en kommentar till reservation nr 10. I den reservationen förs ett resonemang om fördelen resp. nackdelen med förlikningsman. Man landar på att medverkan av förlikningsman kan uppfattas som ett erkännande av den olovliga strejken som påtryckningsmedel. Hur har man kommit till den slutsatsen? Hans Stark, arbetsdomstolens ordförande, uttryckte sig annorlunda när han besökte arbetsmarknadsutskottet inför behandlingen av proposition 165: ”Men arbetsdomstolen har också erfarenhet av enskilda fall som varit mycket komplicerade och där det säkert skulle ha varit av värde att kunna utnyttja de nya möjligheterna under målets handläggning. Man skall därför se positivt på de ökade möjligheter som arbetsdomstolen får. Med regler av det slaget bör arbetsdomstolen kunna göra en insats som ter sig mer konstruktiv än som hittills har varit fallet.” Reservation 10 är f.ö. något svårtolkad. Menar reservanterna att utgångspunkten för skadeståndet är 1928 och att 200 kr. skall räknas upp till penningvärdet i dag? Slutsatsen i reservationen om ett undergrävande av kollektivavtalssystemet saknar grund. Tvärtom innebär de nya möjligheterna att lösa problemen en styrka ur dessa aspekter. Herr talman! Reservation nr 12 handlar om förbud mot innehållande av intjänt lön. Moderaterna och folkpartisten i utskottet reserverar sig därför att det är ett avsteg från principen att parterna på eget ansvar förfogar över stridsmedlen. Jag konstaterar med hänsyn till de förslag som finns i reservationerna att denna uppfattning inte gäller på andra delar. Jag vill gärna deklarera att jag delar den principiella uppfattningen att det krävs starka skäl för att göra ingrepp i denna frihet. Utbetalning av intjänt lön anser jag är en fråga av den tyngden. Jag är uppenbarligen inte ensam. SAF har deklarerat att de inte kommer att utnyttja denna möjlighet. Ett skäl som i sig är alldeles tillräckligt är att den icke organiserade företagarvärlden då ensam skulle ha möjlighet att tillgripa denna stridsform. Arbetsdomstolens syn är att den nya regeln rent lagtekniskt inte kommer att vålla svårighet i tillämpningen. Vidare kan sägas att det är ett ingrepp som gäller en väl avgränsad fråga. Den tredje frågan i proposition 165 gäller avdragsrätt för de offentliga skadestånden. I reservation 13 hänvisar reservanterna till skatteutskottets yttrande och då till den avvikande mening som anmälts från centern, folkpartiet och moderata samlingspartiet. Det bärande argumentet är naturligtvis att brott mot ingångna avtal eller lagregler aldrig kan accepteras som ett normalt led i en verksamhet. Skatteutskottets minoritet anser att mängden av avtal och lagar gör att avdragsrätten bör bibehållas. Ett sätt att helt klara sig undan utgifter som det här är fråga om är att följa ingångna avtal och de arbetsrättsliga lagarna. Arbetsgivarnas organisationer har naturligtvis ett ansvar att informera och utbilda även de mindre arbetsgivarna. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i dess betänkande nr 3.

Herr talman! Lars Ulander kommer med sina vanliga påståenden och tillvitelser och vägrar att se de problem som fackliga övergrepp innebär på arbetsmarknaden. Herr talman! Medbestämmandelagen antogs i bred politisk enighet. Vi hade invändningar på en del punkter, men i princip var vi positiva till lagstiftningen. Vi såg den som ett led i en utveckling där de anställda som medarbetare i företagen skulle få tillgång till information och medinflytande i de frågor som rörde dem själva som anställda och som berörde dem nära och = Nr 22 dagligen. : id : S Onsdagen den Det är möjligt att vi var naiva den gången, när vi trodde att just detta var 7 november 1984 syftet med lagen. Kanske är vi fortfarande naiva när vi hävdar att detta skall == vara lagens syfte. Medbestämmande För socialdemokraterna har lagen uppenbarligen ett helt annat innehåll. De ser den som ett led i en utveckling där arbetarrörelsen via de fackliga organisationerna tar över makten i företagen — en utveckling som i och med beslutet om löntagarfonderna gick in i sin slutliga och definitiva fas. Det innebär att socialdemokraterna i praktisk politik ställer sig bakom just de teser som kommunisterna framställt i sin motion, nämligen att företagsdemokrati förutsätter samhällsägande, planhushållning och socialism. Den enda skillnaden är att förvaltningen av det samhällsägda kapitalet överlåts till facket — vi får en blågul socialism. Den proposition som regeringen har lagt fram, nr 165, är en bekräftelse på att det är i denna riktning man avser att gå. Jag vill ta upp en av de frågor som Lars Ulander nämnde, nämligen de nya reglerna om förhandlingar enligt 43 § MBL i samband med olovliga konflikter. Lagrådet, Lars Ulander, säger följande: ”Betraktelsesättet stämmer inte heller så väl med den grundläggande tanken i den arbetsrättsliga lagstiftningen — fredspliktens upprätthållande. Att hänvisa till överläggningar i stället för skadeståndssanktionen även när en avtalsstridig arbetsnedläggelse redan har brutit ut innebär egentligen ett erkännande av den olovliga strejken som påtryckningsmedel.” Det är detta som vi har citerat, Lars Ulander, och det står vi bakom. Överläggningar har sin självklara betydelse som medel att lösa konflikter, men de kan aldrig ersätta skadeståndet som sanktion mot bruten fredsplikt.

Herr talman! Lars Ulander säger att vi inte har bytt inställning sedan föregående år och att det därför inte är så mycket att kommentera i alla våra reservationer. För Lars Ulander finns det inte några problem. Många företagare och kommunalpolitiker upplever däremot de problem som vi har aktualiserat när de ute i företagen och i kommuner och landsting skall förhandla och informera i alla möjliga frågor. En av våra reservationer gäller information och förhandling i mindre företag. Visst är det möjligt — om viljan finns — att föra ned informationsoch förhandlingsskyldigheten på mera lokal nivå. Men tydligen saknas den viljan hos socialdemokraterna. När det gäller 200-kronorsregeln frågar Lars Ulander om vi, för att återställa penningvärdet, vill räkna upp beloppet från 2 000 kr. till 6 000 kr. Nej, det är inte alls meningen att man skall göra på det viset. Jag vill här citera ur LO-tidningen — jag kommer inte ihåg vilket nummer det är, men det kom ut för ett tag sedan. Elon Johanson skriver med anledning av en insändare följande: ”Om man granskar de utdömda strejkskadestånden sedan 1977 finner man 25 att av 22 AD-domar har i nio fall utdömts skadestånd högre än 200 kronor och i tio fall under 200 kronor. Det högsta beloppet, 600 kronor, drabbade för övrigt två personer.” Detta visar på omfattningen av förändringen. Socialdemokraterna gör denna förändring bara för förändrandets egen skull. Det har inte varit några större problem, men socialdemokraterna är tvunga att föreslå ett återinförande av 200-kronorsregeln därför att de hela tiden har ställt ut många löften på detta område. Nu skall löftena infrias. Vi har inte för avsikt att höja gränsen från 200 kr. till 6 000 kr., men vi pekade på att relationen är sådan om man i dag gör en penningmässig jämförelse. Jagtror, Lars Ulander, att det hade varit bäst om socialdemokraterna hade avstått från förändringen. Det kan nämligen uppfattas som att socialdemokraterna tullar litet på arbetsrättslagstiftningens principer. Det är viktigt att vi har fred på arbetsmarknaden och i samhället för att vi skall kunna få en utveckling som går åt rätt håll.
Herr talman! Folkpartiets principiella uppfattning är att vi står bakom ett stärkt medinflytande för de anställda. Jag försökte, med den lilla historieskrivningen i mitt inledningsanförande, göra fullt klart för lyssnarna att vi fortfarande har den uppfattningen. Jag sade också att vi är beredda att följa upp lagen och både förändra och förbättra den då det finns anledning till det. Vi studerar med uppmärksamhet hur inflytandet och medbestämmandet för de anställda skall kunna stärkas och säkras. Men vi vill också hävda att det behövs en klarare gränsdragning gentemot den politiska demokratin. Vi slår också fast att det är angeläget att respekten för avtalen och fredsplikten verkligen upprätthålls. Proposition 165 bryter på flera punkter mot en sådan uppläggning, både principiellt och på annat sätt, och därför har vi avvisat den. 200-kronorsregeln kan litet grand ses som en ballong. Socialdemokraterna sade under sex års tid att man skulle ändra denna regel omedelbart, och man hade t.o.m. färdiga lagförslag här i kammaren. Nu ett par år senare säger Lars Ulander å ena sidan att man inte skall utdöma sådana här skadestånd, å andra sidan att högre belopp skall kunna tas ut. När vi frågade de sakkunniga iarbetsdomstolen om detta svarade de att skillnaden inte lär bli speciellt stor. De kunde inte nu säga om det alls blir några förändringar. I och med detta har denna regel karaktären av en ballong. En punkt finns det emellertid anledning att ta på allvar, nämligen att det kan uppfattas som att man från lagstiftarens sida skulle se mindre allvarligt på olagliga konflikter. Det kan inte vara av intresse för någon, vare sig för samhället eller för företagen och framför allt inte för den fackliga rörelsen. Därför är det angeläget att man på dessa punkter dels avvisar propositionen, dels håller fast vid den principiella uppläggning som i allt väsentligt lades fast 1976.

Herr talman! Det som egentligen gör mig något förbryllad är att Lars Ulander är så oerhört nöjd, då han själv av erfarenhet borde veta att just arbetarklassen i dag befinner sig i ett oerhört trängt läge med tanke på Svenska arbetsgivareföreningens offensiv. I det läget räcker det inte med utvecklingsavtal och kvalitetscirklar, utan då behövs det en rejäl organisering och motoffensiv och i bakfickan även stöd i lagstiftningen. Lars Ulander frågade mig om vi vill ha kollektivavtal. Självklart skall vi ha kollektivavtal. Vi vill att de skall fattas mellan parterna. Men vad som i dag händer med fredsplikten borde Lars Ulander veta, nämligen att förhållandena förändras under avtalsperioden. Arbetsköparna har alla möjligheter att manipulera då de investerar. De kan lägga ned verksamhet, och de kan förändra produktionen nästan hur som helst i dagens läge. När arbetarna inte godkänner detta blir det en konflikt. I detta läge säger vi: Varför skall fredsplikten finnas? Jag tror för min del att arbetarna har ett oerhört stort ansvar att hävda ett avtal som är ingånget i en viss situation. Men ändras förutsättningarna för avtalet skall man förhandla om. Men detta sker inte i dag. Det är ju därför vi har dessa konflikter på arbetsmarknaden. Vi är alltså för kollektivavtal och att de skall respekteras, om förutsättningarna är desamma som när avtalen ingicks. Efter att ha lyssnat på två företrädare för mittenpartierna frågar jag: Är inte 200-kronorsregeln en ballong? Socialdemokraterna har efter sex sju års motionsskrivande nu svikit sina löften. Vad har egentligen ändrat er inställning? Blir inte Lars Ulander litet ängslig när centerns representant nu hänvisar till SAF:s ståndpunkter, att det egentligen borde vara 6 000 kr. i skadestånd i stället för 200 kr.? Det är ju det ni håller på att släppa igenom i detta läge, i stället för att inta den konsekventa ståndpunkt som ni hade tidigare, att 200 kr. var det högsta belopp som kunde utgå. Ni framförde tidigare även en annan ståndpunkt — som visar en god insikt — nämligen att dessa konflikter hade andra orsaker och att det var dessa som skulle elimineras. Men detta har tydligen Lars Ulander och socialdemokraterna helt sprungit ifrån. Herr talman! Till sist skulle jag också önska att vi fick en blågul socialism, men tyvärr är det inte en sådan som regeringen företräder i detta läge. För att åstadkomma det behövs företagsdemokrati. Förutsättningen för en sådan är att samhället, alltså kollektivet, och inte några få har kontrollen över samhället.
Herr talman! Sonja Rembo säger att moderaterna stod bakom medbestämmandelagen. Det finns olika vittnesbörd på den punkten från moderater. Den som satt i kammaren när Filip Fridolfsson berättade att det var ren och skär taktik hickade naturligtvis till, och jag hörde till dem som var med vid det tillfället. Ser man sedan hur moderaterna agerar när det gäller arbetsrätten, framstår det för mig helt klart att den arbetsrätt som moderaterna förespråkar skulle man lika gärna kunna vara utan. Sonja Rembo säger också att syftet med proposition 165 är att ta över makten i företagen via MBL och på annat sätt. Jag sade i mitt huvudanförande att jag tycker att moderaterna är okunniga i dessa frågor, och jag vidhåller det. Vad Sonja Rembo säger är förmodligen också ett utslag av ren okunnighet. I en motion som väcktes under allmänna motionstiden skriver moderaterna in påståenden som är fullkomligt felaktiga, och det säger mig att moderaterna kanske inte är de som är bäst när det gäller att driva de här frågorna. Sedan frågan om fredsplikten. Jag ställde en fråga till Hans Stark i utskottet — Sonja Rembo var på plats — om den här lagstiftningen skulle kunna tänkas på något sätt öka risken för vilda strejker. Han svarade entydigt nej. Det skulle icke hända, för i den här lagstiftningen finns det metoder inbyggda som gör att man kommer till rätta med det problemet mycket bättre än tidigare. Det är också ett svar till Elver Jonsson, som sade att propositionen är en ballong. Det är ingen ballong utan ett mycket väl genomtänkt förslag till en lagstiftning som kommer att kunna fungera. Det fick vi också ett vittnesbörd om från arbetsdomstolen som jag läste upp i mitt huvudanförande. Så jag vet inte riktigt vad det är man pratar om. Så ett par ord till Ingvar Karlsson i Bengtsfors om informationen på lokal nivå. Det finns i utvecklingsavtalet en överenskommelse mellan LO, PTK och SAF, där man säger att man arbetar mot en ökning av just det som Ingvar Karlsson syftade på. Jag blev litet förvånad över reservationen på den punkten, och mot bakgrund av att parterna bör vara de som driver de här frågorna tycker jag nog att reservationen var litet onödig.
Herr talman! Lars Ulander påstår att vi har felaktiga uppgifter i vår motion. Jag tror inte det, Lars Ulander. Däremot har vi förmodligen olika uppfattning om hur en del händelser ute på arbetsplatserna och vad som händer mellan fackliga organisationer och deras medlemmar skall uppfattas. Jag förstår inte hur Lars Ulander kan stå här i kammaren och säga att vi inte kommer att få fler vilda strejker. Hur kan Lars Ulander veta det? Det är helt klart att den här lagstiftningen, vilket omvittnas av en stor majoritet av remissinstanserna, kommer att luckra upp respekten för gällande lagstiftning, för kravet på att fredsplikten skall hållas. De fackliga organisationerna kommer att få svårare att hävda sin auktoritet ute på arbetsplatserna. Vi har hört att 200-kronan egentligen inte har någon större praktisk betydelse. Principiellt har det betydelse att man sätter en gräns för skadeståndet, men i praktiken har arbetsdomstolen mycket sällan överskridit 200 kr. Ingreppet i stridsrätten som innebär förbud mot innehållande av intjänt lön saknar också praktisk betydelse. Avdragsrätten för allmänna skadestånd avskaffas. Det är väl den enda åtgärd som visar på en målsättning med regeringens proposition. Man vill nämligen klämma åt företagarna. Men var det verkligen det enda syftet, Lars Ulander, med propositionen? Vad är det egentligen regeringen vill uppnå med sina mycket långtgående förslag ur principiell synpunkt? Det råder här i Sverige en mycket bred enighet om de fackliga organisationernas betydelse för utvecklingen på arbetsmarknaden och för relationerna mellan arbetsgivare och arbetstagare. Men det förhållandet att vi accepterar facklig verksamhet och de fackliga organisationernas värde får ju inte innebära att vi är totalt blinda för de nackdelar och avarter som onekligen finns — och som är väl dokumenterade — och för den utveckling som också sker på många håll mot ökat förmynderi och maktanspråk som inte kan accepteras i det demokratiska samhället. Vi moderater säger att i stället för den likriktning och formalism som präglar den svenska arbetarrörelsen måste vi få en attityd som innebär ökad flexibilitet, ökad benägenhet att pröva nya idéer, en vilja att ta vara på enskilda människors förmåga. Därför måste den enskilda människans ställning stärkas gentemot de stora kollektiven.

Herr talman! Jag har ännu inte hört något godtagbart svar från Lars Ulander på frågan varför socialdemokraterna ville ändra lagen och införa 200-kronorsregeln igen. Det blir möjligt — vilket Lars-Ove Hagberg har varit inne på — att göra undantag från denna regel, men det gäller speciella och mycket svåra fall. Jag kan försvara Lars Ulander med att jag inte alls tror att han och socialdemokraterna eftersträvar att nå 6 000-kronorsnivån — det är nog överdrifter som förekommer i den här kammaren ibland. Men det som jag tycker är viktigare i detta sammanhang är frågan: Varför skulle man röra vid den här lagen, som fungerat på ett alldeles utmärkt sätt under flera år? Man hade fått en praxis på detta område. Varför går man då in och ändrar? Jo, € ur:.i. — som flera av oss har sagt — att man under ett antal år har lovat att s — al man göra. Det är ju tråkigt. Jag tycker nog att socialdemokrat: . .a gärna hade kunnat svika dessa vallöften i den här frågan och avstå från lagändringen. Stödet från kommunisterna hade de ju fått ändå i vissa andra frågor, även om de inte får det i den här frågan. Jag förstår heller inte varför facket ställer upp och försvarar dem som uriver vilda strejker. Vilda strejker riktas ju inte bara mot företaget utan också mot facket. Jag förstår alltså inte varför facket ställer upp på den sidan i den fack. a verksamheten.
Herr talman! Lars Ulander säger beträffande 200-kronorsregeln att detta inte är något hafsverk — det är väl genomtänkt. Och visst är det det. I åtta år har Lars Ulander och hans partikamrater tänkt! Därför trodde man att det skulle vara något väsentligt annorlunda. Då måste det väl ändå kännas litet avslaget när den främste företrädaren för arbetsdomstolen i utskottet säger att han inte ens kan se att det egentligen blir annorlunda. Det betyder att luften ändå har gått ur den ballong som har blåsts upp. Jag kan inte förklara den tur häftiga debatten från socialdemokratiskt håll på annat sätt — att man på något vis kände det litet jobbigt när vi antog MBL-lagen. Dels var det en betydande enighet, dels var man inte ensam om att driva fram den. Inte minst från liberalt håll var vi angelägna om att stärka de anställdas inflytande på den egna arbetsplatsen. Man hade då tydligen behov av något av en symbolfråga. Det har ju mera gällt det än realiteter. Men det oroande är att det här kan uppfattas så att samhället och lagstiftarens ser mindre allvarligt på olagliga konflikter. Det kan ingen ha intresse av, allra minst de fackliga organisationerna. Det är en sak till som gör mig bekymrad. Den socialdemokratiska företrädaren här säger att han ansluter sig till principen att vi inte skall göra intrång i regelsystemet, men ändå gör man det. Detta är illavarslande. Å ena sidan har man en principiell hållning som sammanfaller med vad som sägs i reservation 12, nämligen att man inte skall ge sig på de avtal och regler som har ordnats på arbetsmarknaden, å andra sidan ger man sig ändå in på detta från lagstiftarens sida. Det är ett allvarligt memento.
Herr talman! Lars Ulander besvarade inte mina frågor i sin replik. Det kan bero på tidsbrist, men det kan också bero på att det är mycket besvärliga frågor för Lars Ulander att ta ställning till i det här läget. För att Lars Ulander skall komma ihåg dem skall jag för säkerhets skull upprepa dem: Vad har egentligen hänt sedan ni skrev era motioner i 200-kronorsfrågan? Varför släpper ni fältet fritt för reaktionen att höja strejkskadeståndet? Går ni inte ifrån era löften? Sedan till den kanske största frågan, den som bekymrar mig mest. Det gäller socialdemokratins fullständiga brist på oro över utvecklingen, att man inte ens ser att de som har ägarmakten i samhället organiserar sig. De som har denna makt skall snart ha kongress, de går till våldsam offensiv mot de arbetandes intressen och de har ett starkt politiskt parti till sitt förfogande. I det läget försöker man inte stärka de arbetandes intressen utan tror fortfarande på samverkan. Hur skall det i fortsättningen gå med omvandlingen inom den nya tekniken i det här samhället? Vad kommer det att bli av de vanliga arbetarna? Kommer de att delas upp i a-, boch c-lag, där en del inte alls blir utbildade och en del blir elit? Svara på det, Lars Ulander! Hur ser ni på framtiden? När det gäller 200-kronorsfrågan i övrigt förhåller det sig ju på det viset att vad man lämnar öppet är s.k. svårare fall. De svårare fallen är ju egentligen uttryck för den motsättning som finns emellan arbetarnas intressen och arbetsköparnas intressen. I sådana fall skall man alltså kunna bli dömd. Detta måste kunna lösas på något annat sätt, utgående från de arbetandes intressen. Man säger att sådana strejker kan vara riktade mot facket. Ja, tacka för det när lagstiftningen i sådana lägen klavbinder de fackliga företrädarna. Jag vill emellertid bestämt påstå att de flesta strejker i dagens läge — oavsett om de i lagens mening är tillåtna eller inte — står i överensstämmelse med vad facket arbetar för dagligen. Det är bara det att lagstiftningen gör att de under ett visst skede av förhandlingarna blir olagliga, och därmed skiljs fackföreningsledningen ut från de vanliga medlemmarna. — Nr 22 Detta är dagens verklighet på arbetsmarknaden. Onsdagen den Till en sådan lagstiftning och sådana fortsatta förhållanden tänker nu 7iovember 1984 socialdemokraterna bidra genom att inte införa den egentliga 200-kronors gränsen eller, ännu hellre, helt avskaffa fredspliktsbestämmelserna. Medbestämmande